Fru talman! Jag delar Lahja Exners uppfattning att det var bra att Georg Andersson framställde denna interpellation. Jag tycker att detta är en av de största utmaningar som vi har i vårt samhälle. Det finns risk att en stor grupp av blivande svenskar kommer att befinna sig helt utanför samhället -- en marginalisering dels av de personer som nu kommer hit, dels av deras barn och eventuellt barn som kommer att födas här i Sverige som svenskar. Vi ser i många andra länder vad det innebär när man får grupper som befinner sig nästan totalt utanför samhällslivet. Man har inte den naturliga kontakt med arbetslivet som gör att man får kontakt med svenskar. Det får ytterligare återverkningar på den kommande generationen. Detta är en av de största utmaningarna. Utmaningen har blivit större på grund av att nya kategorier människor som kommer till Sverige, framför allt utomnordiska invandrare men också flyktingar som kommer längre bortifrån och som inte kommer av arbetsmarknadsskäl. Detta har ökat under de senaste åren. I den meningen är frågan inte alldeles ny. Georg Andersson sade att AMS och Invandrarverkets skrivelse har mötts med irriterade kommentarer. De fyra och en halv första sidorna i skrivelsen handlade om behovet av ökade insatser för utbildning och arbetsmarknadsåtgärder. Till den delen har jag välkomnat skrivelsen till regeringen och tyckt att det var alldeles utmärkt att Invandrarverket och AMS har uppmärksammat frågan. Den utformning skrivelsen fick gjorde att diskussionen hamnade helt vid sidan av, den har ingen sett. Det har i stället blivit en diskussion om att vi skall reglera flyktingpolitiken efter arbetsmarknadsförhållandena. Då tycker jag att man inte har främjat saken och det viktiga som togs fram i skrivelsen, nämligen behovet av kraftigt ökade insatser för att de människor som söker skydd i vårt land också skall kunna integreras i vårt land. Då kommer vi fram till de viktiga frågor som handlar om integration och valfrihet. Jag är glad över att vi alltmer tycks bli samstämda om att det är oerhört viktigt att man lär sig svenska för att kunna fungera i det svenska samhällslivet. Här finns olika utredningar, genomgångar, analyser -- bl.a. riksdagens revisorers analys som Maud Björnemalm pekade på. Den visar att svenska för invandrare inte fungerar bra. Man hoppar av, man får inte de kunskaper som det är tänkt. Vi har ett regelsystem som är bra upplagt och bra tänkt men som inte fungerar. Vi får inte de resultat som vi vill ha. Georg Andersson säger att vi behöver åtgärder och insatser nu. Riksdagens revisorer, och även AMS och Invandrarverket i sin skrivelse, begär ju att vi skall utreda dessa frågor, titta på orsakerna till att det blivit på det här sättet, att det inte fungerat. Det är precis vad regeringen hade aviserat redan innan Invandrarverkets och AMS skrivelse kom. Jag har begärt att förslag skall lämnas redan vid nästa årsskifte. Egentligen är det en väldigt kort tid. Men jag har tyckt att det här är så angeläget att det skall vara inriktningen. Georg Andersson tyckte att det var ett långt svar. Jag tyckte att det var en viktig fråga och ville visa på de olika möjligheter som redan finns. Jag tror också att det är en viktig signal, inte minst för flyktingar och invandrare, att man talar om att det finns resurser särskilt avsatta för dem. Det är också viktigt att för våra myndigheter tala om att detta är en viktig fråga och att man skall utnyttja de möjligheter som finns. På kort sikt har vi tillsammans med Socialdemokraterna kommit överens om kraftigt ökade insatser för att stävja arbetslösheten just nu. Georg Andersson undrade om det är fråga om ökade ambitioner. Ja, det är absolut nödvändigt. Jag tror inte någon kan vara emot det. Frågan är hur dessa ambitioner skall ta sig uttryck. Vi har många system, men de fungerar inte. Beträffande etnisk diskriminering i arbetslivet har vi fått förslag. I regeringsförklaringen har regeringen sagt att man vill återkomma med förslag när det gäller att stävja diskrimineringen i arbetslivet. Kommer AMS och SIV att få svar på sin skrivelse? frågade Georg Andersson. Ja, det här naturligtvis delvis ett svar, men det viktiga var ju att de ville ha en utredning. Det hade vi bestämt redan innan skrivelsen kom till regeringen.
Fru talman! Får jag först säga att jag gillade det här senaste inlägget mycket mer än det skriftliga svaret. Det visar mycket mer av vilja och ambition. Frågan är sedan vad som kommer ut av det. Det är bra att det kommer förslag beträffande etnisk diskriminering. Jag bedömer det som en viktig fråga i sammanhanget. Birgit Friggebo säger att hon har välkomnat den skrivelse som AMS och Invandrarverket lämnat in. Det har inte framgått, utan det är snubborna som har framgått i den allmänna debatten. AMS och Invandrarverket har inte, som jag tolkar skrivelsen, talat om att flyktingpolitiken skall konjunkturanpassas. Man konstaterar att den rådande situationen kräver förändrade förutsättningar för en framgångsrik integration av nyanlända invandrare. Det krävs ökade insatser för just nyanlända. Sedan talar man om att vi i större utsträckning skall öppna för arbetskraftsinvandring då det råder brist på arbetskraft. Det är väl litet kontroversiellt, men det har inte med flyktingpolitiken att göra hur vi dimensionerar arbetskraftsinvandringen. Vidare förstår jag inte den slutsats som Birgit Friggebo drar av skrivelsen, att den bara skulle handla om krav på en utredning. I slutet av skrivelsen sammanfattas det hela så här: ''För de personer som kommer att få tillstånd att stanna i Sverige de närmaste åren behövs, förutom de åtgärder som finns, och de resurser som ges inom ramen för det ordinarie flyktingmottagandet, svenskutbildningen, samhällsintroduktionen och arbetmarknadspolitiken, kraftigt förstärkta resurser för: Det är vad skrivelsen mynnar ut i, inte en utredning. Nu krävs förstärkta resurser, för utvecklingen är dramatisk. Det är synd att jag inte har möjlighet att visa en bild, men jag har här ett diagram som visar att kurvan för sysselsättningsgraden för utomnordiska invandrare under de två senaste åren brant stupar utför. Den utvecklingen är alarmerande, för den skapar marginalisering och segregation som föder rasism. I kampen mot rasismen ser jag egentligern inget viktigare inslag än ökade insatser för utbildning i svenska, yrkeutbildning samt möjligheter för invandrare att komma ut i arbetslivet, finna ett fäste i samhället så att de därmed konstruktivt kan göra rätt för sig.

Fru talman! Birgit Friggebo säger att man behöver utreda frågan därför att allting inte fungerat bra. Det gör mig förtvivlad. Det finns bevittnat goda modeller, t.ex. detta med svenskundervisning parallellt med arbetspraktik. Frågan är om vi verkligen tillsatt de resurser som krävs för detta. Där skulle jag nog vilja påstå att det i dag behövs större resurser.

Studiefinansieringen är inte heller tillgodosedd. Hon måste faktiskt betala avgift för barnomsorg. Sådana ekonomiska problem kan leda till att man avbryter sina studier. 23 000 studieplatser ingår i det krispaket som vi snart skall fatta beslut om, men studiefinansieringen är löst för bara 5 000. För resten är ekonomin helt enkelt inte löst. Många vill komma in på dessa utbildningar, och det finns också planer på att starta utbildningar.
Fru talman! Jg tycker också att det var ett bra svar. För säkerhets skull vill jag ändå fråga -- jag hoppas att jag inte feltolkat kulturministern: Är det så att regeringen kommer att utreda, kartlägga, varför så många hoppar av svenskundervisning?
Fru talman! Först svar på Maud Björnemalms fråga: En väsentlig del av den stora utredningen om invandrarpolitiken, kommer att gälla invandrarnas möjlighet att få arbete, komma in i arbetslivet, få utbildning, hemspråksutbildning osv. Det ingår som en självklar del att titta på hur svenska för invandrare har fungerat. Svar också när det gäller invandrarkvinnornas situation med anledning av den rapport som invandrarverket har lämnat: En viktig slutsats där är att vi mycket saknar kunskap om invandrarkvinnornas situation. Det är viktigt att gå vidare för att få ökade kunskaper. Dessutom finns det en del allmänna påpekanden om brister. Regeringen kommer inte att lägga den rapporten åt sidan. Lahja Exner frågade tidigare om alla invandrare skulle få möjlighet att lära sig svenska. Svaret är ja. Om mitt skriftliga svar har misstolkats på den punkten tar jag tillbaka det. Detta är naturligtvis väldigt viktigt. Frågan handlade om huruvida alla invandrare mer eller mindre skulle formaliseras i flyktingmottagandet i kommunerna. Det finns faktiskt invandrare som klarar sig själva. Georg Andersson säger att han inte har uppmärksammat att jag i olika sammanhang har välkomnat skrivelsen från AMS och Invandrarverket vad avser frågan om att skapa bättre utbildning och arbete för flyktingarna och invandrarna. Det är ju det problemet vi alltid har. Jag har suttit i TV och upprepat det flera gånger. Problemet med skrivelsen var just det att den fokuserade på någonting annat, nämligen att man ville inskränka skyddspolitiken för flyktingar för att förändra arbetssituationen för dem som kommer hit. En naturlig fråga till Georg Andersson är om han delar AMS och Invandrarverkets uppfattning att det bara är Genèvekonventionen som skall gälla som grund för skyddsbehovet för flyktingar som kommer till Sverige. Det stämmer inte alls överens med vad som sades i en tidigare interpellationsdebatt, då representanter för Socialdemokraterna sade att det absolut är uteslutet att bara ha Genèvekonventionen som grund för skyddspolitiken. Man ser här problemet med att gå ut med den typen av ogenomtänkta ståndpunkter. Det skymmer den del av frågan som generaldirektörerna vill ta upp, och som jag bedömer som en utomordentligt viktig fråga.

Fru talman! Till de nyanlända åhörarna vill jag säga att vi diskuterar den viktiga frågan om invandrarnas möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Jag hoppas att alla delar vår uppfattning om att detta är en viktig och angelägen fråga. Birgit Friggebo är nog inte helt oskyldig till att debatten om den här skrivelsen har vinklats. Jag tror ändå att Birgit Friggebo, med de möjligheter ett statsråd har att komma ut i medierna, hade kunnat få genomslag och lyfta fram problemet med den dramatiska och allvarliga situation som invandrarna nu är i på den svenska arbetsmarknaden. Att man i stället skjuter in sig på en passus i frågan om tillståndsgivningen är litet olyckligt. Man hade, med litet god vilja, kunnat fånga upp en annan sats beträffande tillståndsgivning i nämnda skrivelse. Där heter det att man bör inrikta sig på en generösare tillståndsgivning inom ramen för kvoteringar som kan avse både flykting och anhörigområdet. Det fanns också som inslag i AMS skrivelse. Så vill jag ta upp frågan om insatser för de invandrare och flyktingar som nu är här och inte får fäste på arbetsmarknaden eller utbildning i svenska. Det rör sig om ett akut resursbehov. Det är möjligen också en organisatorisk fråga, vilken kräver åtgärder omgående. Jag hoppas att kulturministern tar till sig detta och agerar kraftfullt. Jag lovar allt stöd ifrån den socialdemokratiska sidan. I ett tidigare inlägg sade kulturministern att det finns resurser. Tyvärr är resurserna uttömda nu. Om det var AMS resurser som åsyftades vill jag säga att AMS möjligheter att bereda människor som är arbetslösa arbetsmarknadsutbildning, beredskapsjobb eller ungdomspraktik nu minskar. Kurvorna i statistiken pekar nedåt -- om man skall hålla sig inom budgetramarna. Jag hoppas att finansminstern, som nu också är här, lyssnar till dessa visa ord. Det behövs ytterligare insatser för att klara den här prekära situationen. Invandrarnas arbetsmarknad är i hög grad den offentliga sektorn, där invandrarna har haft lättare att komma in än vad de haft på den privata marknaden. De har trivts bättre och blivit bättre omhändertagna, enligt en nyligen presenterad utredning. Men nu krymper den offentliga sektorn till följd av åtstramningar i kommunerna som regeringen inte är helt oskyldig till.
Fru talman! Jag tror inte att det gagnar denna sak att vi här recenserar hur medierna fungerar. Georg Anderson vet mycket väl vilka frågor som fokuseras i medierna. Och det var också detta som blev en utlöpare av diskussionen om AMS och Georg Andersson sade att AMS resurser är totalt uttömda och att det inte finns några möjligheter att bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik. I dagarna behandlas i riksdagen vår gemensamma överenskommelse om att satsa 10 nya miljarder för att öka sysselsättningen och för att möta arbetslöshetskrisen. Detta är vi ju överens om. Då kan man inte stå i denna talarstol och säga att alla pengar är slut. Det är faktiskt ett överdrivet sätt att bedriva politisk propaganda på. När det sedan gäller resurserna till svenska för invandrare handlar det väldigt mycket om att öka effektiviteten i svenskundervisningen. Varför hoppar människor av? Varför slutför de inte de olika kurserna? I den meningen behövs det resurser för att öka effektiviteten. Men då måste man se på orsakerna till att det går till som det gör, vilket den här kommittén också skall undersöka. Därefter hoppas jag att man skall kunna lägga fram förslag som kan bidra till att effektiviten ökas, så att flyktingar och invandrare kan lära sig svenska perfekt. Då kan de också bättre delta i arbetslivet i
Jag hälsar statsminister Carl Bildt , finansminister Anne Wibble , jordbruksminister Karl Erik Olsson , kommunikationsminister Mats Odell och näringsminister Per Westerberg välkomna. Statsministern besvarar övergripande och allmänpolitiska frågor. Frågorna till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till näringsminister Per Westerberg: Står näringsministern fast vid den uppgörelse om ett moratorium när det gäller utförsäljning av statliga företag som har träffats mellan Socialdemokraterna och regeringen?
Fru talman! Svar: ja. Vi följer exakt det protokoll som finns från uppgörelsen.

Fru talman! Regeringens valutapolitik har havererat. Kronan flyter. Statsministern har sagt sig vara nöjd med att falla med flaggan i topp. Nu har det emellertid uppstått en ny situation som borde utnyttjas. Den flytande kronan gör det möjligt för oss att sänka räntan. En sänkt ränta är det viktigaste instrumentet över huvud taget. Det var alla överens om innan valutakrisen spetsades till. Mina frågor till statsministern är därför: Är regeringen och Riksbanken överens om den politik som nu förs och som i stort sett kan beskrivas som att sälja smöret och sedan tappa pengarna? Är regeringen medveten om att investeringarna, arbetslösheten och bankkrisen förvärras av dagens räntepolitik? Vad finns det för logisk förklaring till det som man nu gör, då man tidigare var så övertygad om att det just var räntan som var problemet?
Fru talman! Något senare i eftermiddag kommer finansministern att lämna en särskild information till riksdagen, som berör bl.a. den inriktning av finanspolitiken som vi ser som en nödvändig förutsättning för en trovärdig inflationspolitik, vilket i sin tur är en förutsättnng för att vi skall kunna åstadkomma det som vi måste åstadkomma, nämligen successivt lägre räntor. Jag håller helt med om att det är en absolut nödvändighet att få till stånd fallande räntor. Men det är inte något som man åstadkommer utan vidare. En ekonomi och ett land gör sig successivt förtjänta av lägre räntor genom bl.a. den politik som förs. Om vi inte har någon trovärdighet i inflationsbekämpningen, får vi inte ner räntorna. Trovärdighet i inflationsbekämpningen förutsätter bl.a. en stram finanspolitik inriktad på besparingar i de offentliga utgifterna. Det är regeringens och riksdagens uppgift att genomföra detta. Sedan har Riksbanken, som är ett under riksdagen lydande organ, sina speciella uppgifter i detta sammanhang. Kontakter mellan regering och Riksbank förekommer, men Riksbanken är självständig under riksdagen.
Fru talman! Riksbanken fastställer den korta räntan. Om Riksbanken vill sänka den korta räntan, så gör den det. Riksbanken vill tydligen inte det, utan man vill visa att det som man tidigare gjorde var väldigt klokt. Men det var det ju inte. Att man för en restriktiv finanspolitik betyder som bekant inte att man för en sådan penningpolitik. Nu är det fel tillfälle att bedriva en stram penningpolitik, men vi skall föra en stram finanspolitik. Och jag återkommer till att man måste få ned räntan. Det är där alla problem finns i dag när det gäller investeringar, arbetslöshet, bankkris och alltihop.
Fru talman! Det är möjligt att Ian Wachtmeisters frågor är mera avsedda att riktas till riksbankschefen än till statsministern. Det är i alla fall under riksbankschefen som delar av dessa frågor ligger, inte under statsministern. Även om det inte antyddes i frågan utgår jag ifrån att Ian Wachtmeister vet att Riksbanken i dag har sänkt marginalräntan. Alldeles avgörande -- inte minst för det som Ian Wachmeister nämnde, dvs. för näringslivets investeringar -- är dock utvecklingen av den långa räntan. I Svenska Dagbladet av i dag finns det bl.a. en liten intervju med Rune Andersson om just detta tema. Han påpekar att för näringslivets långsiktiga investeringsbeslut är det den långa räntan som är avgörande. Den långa räntan sänks inte ens av Riksbanken eller riksbankschefen, utan den sätts av marknaden utgående från inflationsförväntningarna. Därmed kan vi bara påverka den långa räntan nedåt genom att påverka inflationsförväntningarna, och det gör vi genom en stram finanspolitik -- bl.a. genom att vara beredda att spara mera och låna mindre när det gäller de statliga finanserna. Sådana är sammanhangen, vilket nog Ian Wachtmeister är medveten om. Sedan skall vi alla i denna kammare gemensamt skapa förutsättningar för de lägre räntor som i sin tur är en förutsättning för att vi skall kunna klara mycket annat.
Fru talman! Jag skulle gärna ställa frågan till riksbankschefen, men det är mycket svårt att få svar därifrån. Nu befinner vi oss i riksdagen. Då är min fråga: Har Riksbanken och regeringen samma uppfattning i den här frågan, eller har ni olika uppfattningar om räntan? Riksbanken kan sänka den korta räntan, medan marknaden sätter den långa.
Fru talman! Jag har här redovisat min och regeringens uppfattning. Finansministern kommer att vara mera utförlig inom loppet av någon timme. Det är regeringens uppfattning, som jag tror att riksdagens majoritet till övervägande del delar. Om Ian Wachtmeister vill ställa frågor till riksbankschefen, är jag övertygad om att det på ett eller annat sätt finns lämpliga fora för detta. Jag svarar för regeringen.
Fru talman! Jag har en fråga till statsministern. Många människor har i dag stora ekonomiska problem på grund av arbetslöshet. Många har även stora skulder till följd av de rörliga räntenivåerna. I dagarna får många personer en betungande julklapp från banker och kreditbolag. Kostnader för lån på t.ex. 150 000 kr med rörlig ränta har blivit flera tusen högre än normalt till följd av det höga ränteläget. Frågan i två delar till Carl Bildt är: Vilket råd ger Carl Bildt till dessa familjer när det gäller att kunna betala denna julklappsfaktura? När kommer Carl Bildt att stödja att Bengt Westerberg, Alf Svensson och justitieminitern tar fram den skuldsaneringslag som redan finns utarbetad i Justitiedepartementet?
Fru talman! Jag är inte övertygad om att jag kan ge råd i enskilda situationer. Då måste jag sätta mig in i dem. Jag tror att vi alla kan göra det om vi sätter oss in i situationen, men det finns inget råd som är allmängiltigt för varje enskild människas eller varje enskilt hushålls situation. Tron att man kan dra alla människor över en kam, att allting är lika och att allting kan klaras av genom ett statsministeruttalande, tillhör nog en gången tid. Insolvensutredningen har lämnat sitt betänkande för bara några dagar sedan. Det pågår försöksverksamhet i delar av landet. Man får utvärdera den och se vilka framkomstmöjligheter som finns. Tro inte att detta är något universalmedel. Det enda sättet att lösa detta är att föra en ekonomisk politik som skapar bättre förutsättningar för inkomstutvecklingen för familjer och hushåll runt om i landet. Men inom dessa ramar skall vi självfallet pröva möjligheterna att också vidta andra åtgärder.
Fru talman! Detta är en fråga som vi kanske också får svar på av finansministern senare, men jag vill nu ställa den till statsministern. Vi fick en prognos i går om en ny försörjningsbalans. I den framgick att enhetskostnaderna i industrin under nästa år skulle minska med 15 %. Hushållens disponibla inkomster skulle minska med 3,5 %. Därigenom har rimligtvis syftet med den skatteväxling eller interndevalvering som man beslutade om vid krisuppgörelserna uppfyllts med råge. Varför man håller fast vid denna skatteväxling? Denna har ju ingenting med själva stramheten i den ekonomiska politiken att göra.
Fru talman! Det är allom bekant att regeringens uppfattning var att det som åstadkoms i krispaket 2, den s.k. skatteväxlingen, sänkningen av arbetsgivaravgifterna med 4,3 procentenheter och därutöver åtgärder som skulle ge 5 %, var otillräckliga åtgärder för att uppnå den utveckling för näringslivet, industrin och sysselsättningen som vi bedömde som önskvärd. Därför föreslog också regeringen ytterligare sänkning av löneskatten. Utvecklingen blev sedan den som Ian Wachtmeister just refererade till. Vi har fått en depreciering av den svenska kronan som fluktuerar litet. Därmed finns inget behov av att göra en ytterligare sänkning av löneskatten. Det har, som bekant, kommit propåer om att vi skulle inställa den sänkning av löneskatterna som ingick i krispaket 2 och att de kalkyler som vi har gjort och som egentligen är ganska självklara visar att en sådan åtgärd medför en ökad arbetslöshet både 1993 och 1994. Den försämrar inte minst industrins situation och leder därmed till färre sysselsatta och därmed till ökad arbetslöshet samt ökad belastning på arbetsmarknadsbudgetarna. Försiktigt uttryckt har vi ingen anledning att medverka till detta.
Fru talman! Den del av regeringsförklaringen som beskriver Sveriges bästa skola riskerar att bara bli ord på ett papper på grund av de mycket stora nedskärningarna i kommunernas ekonomi som också skolan får ta konsekvenserna av. Det innebär att det i dag blir större skolklasser och sämre möjligheter för skolorna att stödja de elever som behöver extra stöd. Detta är verklighet i dag. Oroar detta statsministern, som var den som föredrog regeringsförklaringen här i riksdagen?
Fru talman! Det som gläder mig är att det finns en otålighet när det gäller att få fram Europas bästa skola. Vad jag har sagt, vilket jag också tror att regeringen också har sagt många gånger, är att detta är något som vi successivt skall förverkliga under 1990-talet. Tro inte att man bygger Europas bästa skola, Europas bästa utbildningsväsende, på bara ett år. Det gör man inte. I viktiga hänseenden är vi väl på gång. Låt mig nämna friskolereformen som betyder mycket för valfrihet och därmed kvalitetsutveckling samt olika typer av pedagogiska synsätt. Låt mig också nämna arbetet med den nya läroplanen med dess starkare betoning på kunskapskraven, arbetet med att äntligen ge vårt skolsystem ett någorlunda fungerande och rättvist betygssystem och förbättringarna som nu sker i lärarutbildningen. Tillsammans innebär detta att vi är på god väg att skapa Europas bästa skola. Ovanpå detta skall vi sedan lägga ett högskole och universitetssystem som har en större dimension och en högre kvalitet än vad som gällde under 60-, 70 och 80-talen.

Fru talman! Först vill jag givetvis djupt beklaga den här tragiska händelsen på Bromma. Det är mycket allvarligt att en sådan här olycka har kunnat inträffa. Jag delar också den sorg som har drabbat de anhöriga. Det är nu för tidigt att uttala sig om orsakerna till olyckan. Ändå tycker jag, fru talman, att vi skall behålla vissa proportioner. Av de ca 30 miljoner civila flygrörelser som sker i västvärldens linjetrafik varje år inträffar i genomsnitt 50 mer eller mindre allvarliga haverier. Det är alltså en oerhört säker verksamhet. På Bromma har i år genomförts ca 35 000 flygrörelser. Bara 23 % av dessa är linjefartsrörelser. Resten är, som i dagens tragiska fall, i huvudsak privatflyg. En omprövning av linjefarten på Bromma löser inte det problem som har drabbat flyget just i dag. Regeringen har just lagt fast en strategi för att separera trafiken mellan Bromma och Arlanda, vilket bl.a. innebär att ingen ytterligare utrikestrafik kommer att tillåtas på Bromma. Inte heller kommer stora plan att tillåtas, utan endast miljövänliga plan som klarar de mycket speciella krav som ställs på s.k. cityflygplatser. Beträffande den mer långsiktiga frågan kommer regeringen inom en mycket nära framtid att utse en en person som skall förhandla med Stockholms stad. Det är därför för tidigt att nu uttala sig om en eventuell omprövning.
Fru talman! Vilka politiska slutsatser drar statsministern av det som skedde i går, då 50 muslimska stater vid en samling i Saudiarabien sade att FN måste använda våld mot Serbien och
Fru talman! Den slutsats jag drar är väl den enda möjliga, nämligen att det finns en växande otålighet över den oförmåga som FN-systemet och hela det internationella samfundet har när det gäller att komma till rätta med det som sker framför allt i Bosnien-Hercegovina. Man skall vara medveten om att extra misstänksamhet visas från de muslimska staterna, som inte anser att de europeiska staterna gör tillräckligt för att värna muslimska trosbekännare i Bosnien-Hercegovina. Det finns ingen anledning att förändra vår politik beroende på vilken tro de människor bekänner sig till som drabbas av våld och svält. Men vi har all anledning att på olika sätt försöka medverka till att Internationella europeiska samfundet mera effektivt försöker att stävja våldsanvändningen i Bosnien-Hercegovina. Jag kan nämna att detta kommer att bli den kanske dominerande frågeställningen vid det ministermöte med Europeiska säkerhets och samarbetskonferensen som kommer att äga rum i Stockholm den 11-12 ESK-stater kommer att samlas under två dagar här i Stockholm för att diskutera bl.a. detta.
Fru talman! Jag vill vända mig till jordbruksministern. Vi håller nu på att gå in i kretsloppssamhället. I Miljödepartementet utarbetas en proposition med styrmedel för användandet av naturens resurser på ett sätt som inte förstör och utarmar dem. Då är det självklart att forskningen när det gäller lantbruk, hur vi skall bruka vårt land, blir allt viktigare. Det är de förnybara resurserna som kommer att bli centrala. De växer, och vi måste forska på detta omrmåde. För det första: Lantbruksuniversitetets forskning måste självfallet prioriteras. För det andra: Jag är själv osäker på ansvarsfördelningen mellan Jordbruksdepartementet när det gäller den mycket viktiga forskning som sker i Garpenberg i Hedemora. Där har man nio professurer, och forskningen bedrivs nu på ett mycket framgångsrikt sätt på skogsområdet. Min fråga till jordbruksministern gäller tankarna på att inskränka forskningen i Garpenberg till färre platser än man nu har. Bestäms detta hos Utbildningsdepartementet eller hos skolan själv?
Jag ber ledamöterna att ställa kortare frågor i fortsättningen.
Fru talman! Jag håller med Birgitta Hambraeus om att forskningen på det biologiska området är mycket viktig och bör förstärkas. Det ligger också i linje med regeringens allmänna politik att vi skall satsa på forskningen. Den andra frågan gällde vem som bestämmer över SLU:s organisation och var man skall ha aktiviteter i gång. Beslutet är primärt SLU:s eget. Men denna typ av beslut, liksom andra viktiga beslut som SLU fattar, har regeringen möjlighet att överpröva. Det innebär att vi naturligtvis för en diskussion också om denna fråga.

Fru talman! Jag har en fråga till statsministern. I regeringsförklaringen står följande: Alla människor har samma värde. Den grundläggande mänskliga rättigheten är rätten till liv. Min fråga till statsministern är: Fanns det några särskilda överväganden bakom den formuleringen, t.ex. om regeringen har överlagt om en viss översyn av t.ex. den svenska abortlagstiftningen?
Fru talman! Det är självklart att det som står i en regeringsförklaring står där av mycket speciella skäl, bl.a. därför att en regeringsförklaring, i synnerhet när en regering tillträder för första gången, skall vara uttryck för vissa grundläggande värderingar som denna regering avser att försöka upprätthålla. Det kan röra sig om vad vi kan uppfatta som självklarheter -- om friheten i samhället, om den grundläggande relationen mellan staten och samhället och också om sådant som allas lika värde och allas rätt till liv. Därutöver är det självfallet på det sättet, som Henrik S Järrel antydde, att det bakom detta också finns bekymmer med den utveckling som bl.a. framgår av den statistik som visar på ett mycket stort antal aborter. Detta leder till en diskussion om den existerande lagstiftningen. Den diskussionen förs kontinuerligt i denna kammare och i andra sammanhang. Men den har inte lett till några konkreta slutsatser.

Fru talman! Jag är sedan förra veckan ledamot, men jag är också en småföretagare som kommer från verkligheten. Jag har länge förgäves försökt exportera till Baltikum och till den gamla Sovjetunionen. Det är problem med exportkrediterna, och konkurrerande länder har bättre villkor. Min fråga till Per Westerberg är: Avser regeringen att ge Exportkreditnämnden nya direktiv som gör det möjligt för svensk industri att exportera till dessa länder?
Fru talman! Exportkreditnämnden har att arbeta efter en försäkringsprincip, som innebär att risken skall stå i proportion till den premie som företagen tvingas betala. Det har gjort det svårt för Exportkreditnämnden att lämna exportkrediter för affärer som gäller vissa delar av Östeuropa. Regeringen ser för närvarande över detta problem när det gäller Baltikum och har för avsikt att föreslå någon form av ram för att på det sättet kunna öppna möjligheter för Exportkreditnämnden att ge företagen exportkreditgarantier för att kunna göra affärer med de baltiska staterna.
Fru talman! Jag vänder mig till jordbruksminister Karl Erik Olsson. Jordbruksutskottet har just behandlat frågan om prisreglering beträffande handelsgödsel och växtgifter. Mitt under vår behandling i utskottet beslutade regeringen i frågan. Regeringen beslutade att avskaffa denna prisreglering. Detta gäller fr.o.m. i går. Vi tycker att det är osnyggt handlat. Men det är inte i första hand detta som min fråga gäller. Detta betyder att det blir billigare att använda handelsgödsel och miljögifter.

Fru talman! När det gäller hanteringen är det på det sättet i denna typ av frågor att när man aviserar tanken att ta bort en avgift -- det är i och för sig en avgift som är låg för handelsgödsel och bekämpningsmedel för att finansiera en spannmålsexport, som den också har använts till tidigare -- avstannar all aktivitet. Det fick ganska dramatiska effekter inom handeln och när det gäller transporterna. Regeringen hade möjlighet att ta bort avgiften, och den gjorde det så fort detta kunde hanteras. Vi tror att det var bra för näringen. Det skulle ändå inte ha kommit in ett öre i avgifter under denna tid. Beträffande den principiella frågan vill jag säga att den här avgiften är pålagd handelsgödsel och bekämpningsmedel för att vara en intäkt i det regleringssystem för exporten som vi är på väg att avskaffa. När vi nu närmar oss EG är en av de viktiga ambitionerna att anpassa pris och kostnadsläget till EG:s. Inom EG finns inte några sådana avgifter. Därför är det ganska viktigt att försöka minska dessa avgifter. Sedan frågade Margareta Winberg hur detta stämmer med miljöambitionerna. Egentligen stämmer det mycket bra. Om vi tittar på priserna på handelsgödsel och spannmål, som är de viktiga komponenterna i detta sammanhang, och går tillbaka till 1989, som var det sista året med det gamla systemet, var priset på spannmål 1:39 kr -- För nästa år är spannmålspriset fastställt till 90 öre, dvs. ungefär hälften. Handelsgödselpriset reduceras med denna åtgärd med drygt 20 %.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till kommunikationsminstern. Den aviserade bensinskattehöjningen kommer att medföra kraftiga återverkningar på ett så bilberoende samhälle som det svenska. Är kommunikationsministern i det läget beredd att på nytt pröva frågan om att tillsätta en bilsocial utredning?
Fru talman! Detta är ett gammalt kärt ämne som har tagits upp under många år. Det intressanta är att den bensinprisnivå som nu tycks etableras ligger mycket nära den nivå som man i olika miljösammanhang har kommit fram till är nödvändig om trafiksektorn skall ta sitt miljöansvar enligt det sektorsansvar som riksdagen har ålagt den. Jag kan inte svara på frågan om en bilsocial utredning. För närvarande förebereder vi inte någon sådan inom regeringskansliet.
Fru talman! Det har förts många diskussioner om det s.k. tredje spåret i Stockholm. Regeringen beslutade för ett litet tag sedan att man inte kunde tänka sig att finansiera något annat än ett tredje spår i ytläge förbi Riddarholmskyrkan. Samtidigt talades det om ett fjärde spår. Nu finns det nya utredningar från Banverket som säger att man kan bygga en tunnel, där både det tredje och det fjärde spåret skulle få plats, och som dessutom skulle göra att man slipper äventyra
Fru talman! Denna utredning kom häromdagen. Den visar att det billigaste tunnelalternativet blir ca 2 miljarder kronor dyrare än de ca 1,5 miljarder som är finansierade i Banverkets budget. Man kan då tycka, som Monica Andersson i Stockholms kommun, att detta bara är en budgetteknisk fråga. Nu sitter finansministern här bakom mig, och jag vet att hon tycker att 2 miljarder naturligtvis kan reduceras till budgetteknik, men det är den allra svåraste teknik som vi över huvud taget har att hantera. Det finns alltså inga pengar anslagna för den typen av fördyrade lösningar. Det skulle i så fall vara -- som man förstår av Monica Anderssons uttalande i Stockholms stadshus om att detta skulle vara enkel budgetteknik -- möjligheten att man i regionen tar fram pengarna. Men det är en annan sak att gå ut till resten av landet. Jag kan ställa frågan till ledamöterna i denna kammare om de är beredda att avstå från beslutade projekt på andra håll i landet för att åstadkomma denna fördyrade lösning. Jag tror ärligt talat inte att detta är realpolitik.
Fru talman! Man får för denna fördyrade kostnad inte bara ett spår utan två spår, kommunikationsministern. Problemet både för regeringen och stokholmspolitikerna är att vi med en ökad järnvägstrafik så småningom måste ha ett fjärde spår. Frågan är genom vilket gravkor i Riddarholmskyrkan som man skall köra det fjärde spåret.
Fru talman! Detta är som att gå och julhandla med barnen. Man säger: Vi behöver också det här. Sedan ser man sig om, och så hittar man mer och mer. Sanningen är, att om man skulle välja tunnelalternativet, försenar det möjligheten att få i gång en tågföring söderut som är helt nödvändig med tanke på de omfattande investeringar som nu pågår -- Svealandsbanan, Mälarbanan, Arlandabanan och utvecklingen av fjärrtrafiken med snabbtåg. Jag tror ärligt talat att detta inte är realistiskt. Behovet av det fjärde spåret ligger långt in i nästa sekel.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till näringsministern. Vid årsskiftet upphör det svenska varvsstödet. Det är i princip bra. Men under ett par år framåt hotas svensk varvsindustri och skeppsindustri att slås ut av utländska konkurrenter med statsstöd -- danskar, tyskar och norrmän. Vad tänker regeringen göra för ge dem en chans att överleva de två tre år det är fråga om?
Fru talman! Först och främst skall man notera att EG-området för närvarande har ett varvsstöd som löper ut under 1993. Vi följer självfallet mycket nära vad som kommer att hända inom EG-området under det kommande året, dvs. om man kommer att låta stödet löpa fullt ut eller ej. Sedan noterar jag att den typ av varvsstöd som vi hittills har haft i Sverige om 5 %, motsvaras mer än väl av den kostnadsminskning som man fått via de förändringar i valutakurser och de sänkta arbetsgivaravgifter som nu kommer.
Fru talman! Jag tolkar detta som, att om EG förlänger sitt varvsstöd, vilket är troligt, kan regeringen tänka sig att agera.
Utöver vad som tidigare aviserats om information av justitieminister Gun Hellsvik och statsrådet Bo Lundgren får jag anmäla att information också lämnas av finansminister Anne Wibble .

Fru talman! När det gäller den ekonomiska brottsligheten står vi i dag inför en stituation där tre mycket svårbemästrade omständigheter samverkar. Polisens resurser har under lång tid eftersatts. Antalet misstänkta fall av ekonomisk brottslighet har ökat. Det statsfinansiella läget medger inte någon omedelbar generell resursförstärkning för polis och åklagare, vilket hade varit möjligt under 1980-talet. Regeringen har i dag fattat beslut som berör den ekonomiska brottsligheten, och det ger mig anledning att i ett sammanhang presentera vad som görs inom Justitiedepartementet på detta område. Jag vill emellertid först mer allmänt diskutera den ekonomiska brottsligheten och bakgrunden till den situation jag just beskrev. Den ekonomiska brottsligheten utgör ett allvarligt och omdebatterat problem. Sanningen är emellertid den att kunskapen om hur den ekonomiska brottsligheten verkligen ser ut, och vilken omfattning den faktiskt har, är bristfällig. År 1988 publicerades i Brottsförebyggande rådets regi en forskningsrapport, där det konstaterades att uppgifterna om den ekonomiska brottsligheten i stor utsträckning byggde på uppskattningar och antaganden. Någon direkt förbättring av denna situation har dessvärre inte skett. Det är helt enkelt så, att det är mycket svårt att få fram tillförlitliga uppgifter om arten och omfattningen av det vi kallar ekonomisk brottslighet. Jag måste mot den bakgrunden varna för de debattinlägg som ger intryck av att var och varannan svensk skulle ägna sig åt ekonmisk brottslighet. Vi har alla att tjäna på saklighet. Och våra åtgärder måste vara anpassade till de verkliga förhållanden som de berör. Det är viktigt att lagstiftningsarbetet sker med beaktande av de konsekvenser den aktuella lagen får på andra områden än dem som särskilt avses. Vi måste därför vara uppmärksamma så att vi inte i vår iver att komma tillrätta med den ekonomiska brottsligheten undergräver förutsättningarna för den seriösa och välståndsskapande näringsverksamheten. Jag vill i detta sammanhang erinra om att Sverige har varit lågt framme på vägen mot ett genomreglerat kontroll och myndighetssamhälle. Överdriven detaljreglering och stelbent myndighetsutövning kan i sig innebära en fara, inte minst för moral och etik i samhället. Vidare leder det ofta till snedvridningar och effektivitetsförluster i samhällsekonomin, vilket drabbar alla medborgare i form av minskad välfärd. Den ekonomiska brottsligheten gör tillräcklig skada som det är. Jag har inte för avsikt att låta den tillfoga samhället ytterligare skada genom att tvinga fram lagstiftning som lägger hinder i vägen för alla dem som till skillnad från brottslingarna följer lagar och bestämmelser. Regeringen kommer att fortsätta att arbeta för avreglering. Vi vill skapa ett samhälle där människor tar eget ansvar. Ett ansvar som också innebär att de som bryter mot lagarna i ökad utsträckning skall dömas och avtjäna sina straff. När det gäller begreppet ekobrott, skall man hålla i minnet att det omfattar ett stort antal olika typer av kriminella handlingar och gärningsmäm. I statistiskt material ingår så vitt skilda brott som ringa bokföringsbrott och bedrägerier omfattande hundratals miljoner kronor. I grova drag kan den ekonomiska brottsligheten indelas i tre huvudkategorier. Till den första kategorin kan hänföras skatte och uppbördsbrott. Den andra kategorin innefattar gäldenärsbrotten oredlighet, vårdslöshet och mannamån mot borgenärer samt bokföringsbrott. Till kategori nummer tre kan räknas bedrägerier, häleri, trolöshetsbrott, mutbrott och andra brott av traditionell karaktär. Det förtjänar att understrykas att det inte går någon skarp gräns mellan ekonomisk brottslighet och annan kriminalitet. För att finna de grundläggande orsakerna till dagens situation när det gäller den ekonomiska brottsligheten, är det nödvändigt att rikta blicken bakåt mot den utveckling som skedde under 1980 Det är helt klart att en faktor som väsentligt bidrar till dagens bekymmersamma situation när det gäller den ekonomiska brottsligheten, är att vi i Sverige har en brist på poliser. Denna brist är en följd av den förra regeringens otillräckliga satsningar på polisen. De borgerliga partierna var under 1980 talet mycket kritiska till Socialdemokraternas politik på denna punkt. De negativa konsekvenserna är i dag uppenbara. Det är därför tyvärr så, att det i dag föreligger den oacceptabla situationen att utredningar om misstänkta ekonomiska brott ofta får avbrytas, eller inte ens kan inledas, eftersom polisresurserna är otillräckliga. talet den s.k. Eko-kommissionen. Ekokommissionen förde fram tankegångar och lade fram förslag om åtgärder som inte bara var främmande för svenskt rättsmedvetande utan också innebar direkta hot mot rättssäkerheten. Kommissionens resonemang om omvänd bevisbörda och dess uttalanden om att det i ekobrottsbekämpningens intresse fick accepteras att oskyldiga dömdes till straff, är kända exempel. Förslagen möttes naturligvis av kraftig kritik och ledde dess bättre inte till lagändringar. Vi skall också hålla i minnet att 1982 års kraftiga devalvering i kombination med den dåvarande regeringens oförmåga att hålla nere kostnadsutvecklingen, väsentligen bidrog till den inflations och spekulationsekonomi vars följder vi alla i dag brottas med. Vi kan inte bortse ifrån att det ekonomiska klimatet under 80-talet även ledde till en ökning av den ekonomiska brottsligheten. I den politiska debatten och i massmedia talas det mycket om ekobrott. Min uppfattning är att det länge har just talats och utretts väldigt mycket. Vad som krävs är effektiva åtgärder på många områden, som möjliggör att misstänkt brottslighet utreds och att av domstol konstaterade brott leder till kännbara straff. Det finns dock inga genvägar till en effektiv brottsbekämpning, utan det handlar om hårt och väl planerat arbete med såväl bekämpande som förebyggande insatser. Samtidigt måste lagarna vara förankrade i det allmänna rättsmedvetandet. När så inte är fallet skapas en grogrund för ekonomisk och annan brottslighet. Den ekonomiska brottslighetens skiftande karaktär innebär att brottsbekämpningen med nödvändighet engagerar ett stort antal myndigheter och andra berörda. Utöver polis, åklagar och skattemyndigheter, inkl. Riksskatteverket, engagerar ekobrottsligheten även kronofogdemyndigheter, Finansinspektionen, konkursförvaltare och revisorer. Vidare aktualiserar denna brottslighet regelmässigt de regelsystem som tillämpas av Patent och registreringsverket och länsstyrelserna. Vid beivrandet av den ekonomiska brottsligheten ställs naturligtvis också stora krav på domstolarnas kapacitet och kompetens. Effektiv samverkan och rationell samordning av myndigheternas insatser är därför av största vikt vid bekämpningen av denna brottslighet. Detta gäller inte minst mot bakgrund av att det påfallande ofta är just brister i dessa hänseenden som utnyttjas av gärningsmännen och som försvårar upptäckt och beivrande av denna kriminalitet. I syfte att förbättra möjligheterna att bekämpa den ekonomiska brottsligheten har regeringen i dag beslutat att ta initiativ till en förändring av Rikskriminalpolisens organisation och av den kvalificerade kriminalpolisverksamheten över huvud taget. En modell som skall prövas är att upprätta en regionkriminalpolis inom varje åklagarregion. Regionkriminalpolisen skall utgöra en slagkraftig styrka för bekämpning av den mest kvalificerade brottsligheten, bl.a. den grova ekonomiska brottsligheten. Vidare har vi inom Justitiedepartementet gått vidare med frågan om att utveckla åklagarens roll som förundersökningsledare. Ett av syftena med en omorganisation av Rikskriminalpolisen är nämligen att skapa bättre förutsättningar för ett effektivt samarbete mellan den nya regionkriminalpolisen och regionåklagarmyndigheterna. Med andra ord skall dörren öppnas för ett mer aktivt deltagande från åklagarna när det gäller att leda förundersökningar avseende grov brottslighet. Min avsikt är sedan att detta arbete skall samordnas med de förslag till förändringar som har framförts i Åklagarutredningens nyligen avlämnade betänkande. Åklagarutredningen har gjort en genomgripande översyn av åklagarväsendet och lagt fram förslag som kan antas leda till förbättringar i effektivitetshänseende. De planer som jag nu har redovisat innebär en ganska radikal nyordning på kriminalpolisens område. Det övergripande syftet är att få till stånd en effektivisering och en kraftsamling av kampen mot den grova brottsligheten. Det nödvändiga utredningsarbetet för att åstadkomma dessa förändringar skall påbörjas redan före årets slut. Dessutom ges Riksåklagaren resurser för upprättande av en särskild grupp med åklagare och revisorer. Denna grupp skall särskilt utreda kvalificerad ekonomisk brottslighet som riktar sig mot banker och andra kreditinstitut. Gruppen kommer inom kort att inleda sitt arbete. Vidare bör stora samordningsvinster kunna göras genom att öka utnyttjandet av de revisorer som konkursförvaltarna anlitar. Utredningar om ekonomisk brottslighet kan effektiviseras om konkursförvaltarna, polisen och åklagarna i större utsträckning utnyttjar samma externa revisionsexpertis. Det finns åtskilligt att vinna här. Åklagaren kan t.ex. få inflytande över vilka frågor som skall utredas. Härigenom undviks också det dubbelarbete som består i att samma fråga utreds vid olika tillfällen och av olika personer. Riksåklagaren har tillsatt en arbetsgrupp bestående av representanter från Riksåklagaren, Auktoriserade Revisorer som skall arbeta vidare med dessa frågor, och då särskilt med frågan om revisorers medverkan i brottsutredning. När det gäller konkursförvaltarnas roll vill jag gå framåt ytterligare. Det arbete som hittills bedrivits har visat, att det inom ramen för gällande regler finns ett betydande utrymme för ett fördjupat och intensifierat samarbete mellan åklagarna och konkursförvaltarna och att detta skulle kunna effektivisera utredningen av ekonomiska brott. Konkursförvaltarna borde beakta brottsaspekten i större utsträckning än vad som görs i dag, samtidigt som åklagarna bättre borde ta vara på all den kunskap som konkursförvaltarna får under sin utredning av konkursboet. Jag vill därutöver nämna det nya budgetsystemet för polisen. fr.o.m. innevarande år skall polisen tillämpa ett budgetsystem med ramanslag och målstyrning. Härigenom bör flexibiliteten öka för polismyndigheterna att göra de resursmässiga och organisatoriska förändringar som behövs för att effektivisera bl.a. ekobrottsbekämpningen. Som ni märker är den bärande tanken, eller strategin om man så vill, bakom dessa åtgärder att genom förbättrad samordning koncentrera och effektivisera myndigheternas brottsbekämpande arbete. Vi måste komma bort från dagens situation där utredningar om ekonomisk brottslighet bedrivs efter någon sorts stafettpinneprincip och därför tar flera år att slutföra. Brottsbekämpningen skall ske med utnyttjande av myndigheternas samlade kunskaper. Utrednings och andra resurser skall kunna sättas in så tidigt som möjligt och under rationellt samverkande former. Jag får avslutningsvis erinra om följande övriga åtgärder som syftar till att på olika sätt förstärka kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen har i samråd med Riksskatteverket, som ni känner till, på regeringens uppdrag utrett de åtgärder som bör vidtas för att statsmakternas prioriteringar och riktlinjer i fråga om bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten skall förverkligas. I den rapport myndigheterna avlämnat ingår omfattande förslag till förändringar. Bl.a. påtalas behovet av en översyn av tvångsmedelsanvändningen. Polisens möjligheter att göra beslag och husrannsakan är av betydelse när det gäller ekonomisk brottslighet. Inom Justitiedepartementet pågår ett arbete med att utforma direktiv till en översyn av reglerna om just beslag och husrannsakan. Vidare har Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen även lämnat förslag till förändringar av aktiebolagslagen. Förslagen har överlämnats till Aktiebolagskommittén som nu behandlar bl.a. de problem som rör aktiebolag som saknar behörig ställföreträdare och registrering av sådan företrädare. Regeringen har också nyligen till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till bl.a.

Förslaget till straffskaleskärpningar är en markering av dessa brotts allvarlighetsgrad, vilket även har betydelse för polisens prioriteringar. Patent och registreringsverket, så att beslut skall kunna fattas snabbare och dubbelarbete undvikas.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

Fru talman! Under ett års tid har regeringen intagit en kallsinnig och bagatelliserande inställning till den ekonomiska brottsligheten. Det är signaler som uppfattas ute på fältet. Vi socialdemokrater har gång på gång krävt kraftfulla åtgärder av regeringen för att komma till rätta med brottsligheten, men fått avvisande svar. Vi lyckades i våras driva igenom ett krav i riksdagen mot regeringspartierna om inrättande av en finanspolis, men det är också allt vad vi hitintills har fått till stånd. Nu redovisar justitieministern ett antal åtgärder, som presenterades i kammaren redan i fredags, och hon försöker med dessa åtgärder tillsammans med förslaget om att inrätta en regional rikskriminalorganisation ge intryck av handlingskraft, men dessa åtgärder är med förlov sagt helt otillräckliga. Jag ställde några frågor till justitieministern i interpellationsdebatten i fredags. Jag vill gärna upprepa dem. Vi socialdemokrater har föreslagit inrättandet av en central organisation med regionala enheter bestående av polis, åklagare, skatterevisorer, kronofogdar och ekonomer för att bekämpa den grövre ekonomiska brottsligheten. Min första fråga är om justitieministern är beredd att pröva det förslaget i det utredningsarbete som nu skall bedrivas. Den andra frågan utgår från att vi socialdemokrater föreslår en betydande resursförstärkning när det gäller polisens och åklagarnas möjligheter att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Vi föreslår att en sådan central organisation med regionala enheter får minst 50 miljoner kronor till förfogande utöver den personal som i dag finns tillgänglig för bekämpande av den ekonomiska kriminaliteten. Är justitieministern beredd att ta upp de pengarna i den budget som presenteras i januari månad? Vi föreslår vidare att man tillsätter en snabbutredning för att ytterligare effektivisera lagstiftningen mot den ekonomiska brottsligheten. Min tredje fråga är: Är justitieministern beredd att tillmötesgå det kravet?
Fru talman! Lars-Erik Lövdén talar om centrala och regionala enheter. Jag har också sett litet grand av tankarna i era förslag, men det som vi i dag har beslutat att utreda är just möjligheterna att förstärka den regionala verksamheten och skapa förutsättningar för åklagaren att fungera som den förundersökningsledare som åklagaren redan formellt skall vara. Inte någon i föregående regering och inte heller något föregående riksmöte har dock sett till att åklagarna har kunnat fylla den funktionen. Jag tror att vi når minst lika långt som Lars-Erik Lövdén tänker sig med de direktiv som vi har gett. Vidare har vi frågan om resursförstärkning. Jag tycker att det är litet magstarkt att ta upp frågan om regeringen är beredd att arbeta för att ytterligare 50 miljoner kronor skall anslås till Socialdemokraterna har kommit överens om en krisuppgörelse innebärande bl.a. att Justitiedepartementet skall spara 500 miljoner kronor. Detta är en överenskommelse som gäller, Lars-Erik Lövdén, men det är inte vi som har önskat dessa besparingar. Att sedan begära att ytterligare 50 miljoner skall anslås betyder att vi måste spara in inte enbart 500 miljoner utan 550 miljoner på någon annan verksamhet. Jag har tidigare redovisat att vi är beredda att göra omfördelningar för att ge riksåklagaren de extra resurser som han har anhållit om. Vi är beredda att förbättra organisationen så att de resurser som finns utnyttjas på ett vettigt sätt. Det är det problem som vi först måste klara av. Därför är det totalt ointressant att just nu lägga resurser på en snabbutredning. Vi kommer att komma långt genom att förbättra samverkan mellan våra myndigheter och förändra organisationen. I dagens ekonomiska situation är det detta som vi i första hand skall göra. Att pumpa in en mängd nya pengar utan en fungerande organisation ger inga bra resultat. Det dövar samvetet för en kort stund. Men vi är skyldiga våra efterkommande något mer.
Fru talman! Justitieministern åberopar statsfinansiella skäl för att inte sätta in resurser i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Jag skulle vilja åberopa statsfinansiella skäl för att göra kraftfulla satsningar och sätta till nya ekonomiska resurser för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Om vi agerar med kraft och satsar stora resurser får vi med hjälp av en framgångsrik kamp mot den ekonomiska brottsligheten i andra änden in betydande skatteintäkter till samhället. Det här framgår av den BRÅ-promemoria som har lagts fram och de skatterevisioner som har gjorts i olika branscher och som justitieministern åberopar. Regeringen är alltså inte beredd att satsa en krona till i kampen mot den ekonomiska brottsligheten utöver de 500 miljoner kronor som riksåklagaren tydligen skall få för att granska bankkrisen. Sedan har vi frågan om en särskild organisation. Det är många, bl.a. Rolf Åbjörnsson, ordförande i Konkursförvaltarnas riksförbund, som har krävt en särskild organisation med samgruppering av åklagare, skatterevisorer, polis och kronofogdar som med kraft skall bekämpa ekobrottsligheten. Jag beklagar att justitieministern inte har velat ta det förslaget till sig. Det är inte bara Socialdemokraterna som har drivit den uppfattningen.
Fru talman! Lars-Erik Lövdén och jag kan fortsätta diskussionen om pengar hur länge som helst. Jag tycker att det räcker med att konstatera att Socialdemokraterna önskade som en del av krisuppgörelsen besparingar på 500 miljoner kronor. Jag tycker att det är näst intill skamligt att tala om ökade resurser och att skylla på oss för att ytterligare pengar inte kan tas fram. Sedan har vi frågan om samordningen av verksamheterna. Jag måste ha varit oklar i mitt anförande. Större delen av åtgärderna går ut på att få de resurser som finns att samverka. Jag repeterar: Har man inte en organisation som fungerar effektivt, är det självbedrägeri att pumpa in en massa nya pengar. Organisationen blir inte bättre för det.
Fru talman! Vi har nu fått uppleva det smått sensationella att landets skatteminister har stått tio minuter i talarstolen och talat om hur man skall komma till rätta med skattebrott och skatteundantagande utan att med ett enda ord nämna skattemyndigheterna eller Riksskatteverket vid namn. Jag vill be Bo Lundgren att säga något om deras roll i sammanhanget. De har väl en roll? Jag påstår att dessa myndigheter har en viktig roll. Det är när de granskar deklarationer och gör revisioner som den ekonomiska brottsligheten upptäcks. Det gäller inte bara skattebrott. Därför skulle det egentligen behövas fler skatterevisorer, vilket inte behöver kosta något, justitieministern. Vi vet att en skatterevisor betalar sig flera gånger om och skulle kunna bli ett effektivt vapen i den krisbekämpning som nu pågår. Det viktigaste av allt är ändå att de revisorer som finns används så effektivt som det över huvud taget är möjligt. De skall helst inte belastas med nya och rutinartade kontrolluppgifter. Det är precis det som händer nu. Regeringen lägger fram det ena förslaget efter det andra som ökar möjligheterna till skatteplanering och skattefusk. Reavinstskatten skall bli 25 %, vilket ger obalans i skattesystemet. Reglerna för att motverka skatteplanering i fåmansbolag mjukas upp. Skatteflyktslagen skall avskaffas. Jag skulle vilja höra Bo Lundgrens kommentar angående skattemyndigheternas roll.

Fru talman! Bo Lundgren tycker att det är egendomligt att vi föreslår nya resurser till skatteförvaltningen, men Bo Lundgren har tydligen missförstått förslaget alldeles. Vi vet att det betalar sig flera gånger om, om sådana resurser tillförs. Vi skapar resurser till samhället på detta vis, genom att effektivare använda skatterevisorerna och på sikt eventuellt inrätta fler sådana tjänster. Beträffande skatteplaneringsresonemanget är det alldeles riktigt att det förr var stora skillnader mellan skatten på olika typer av inkomster. Det var därför vi genomförde skattereformen, Bo Lundgren. Får jag då påminna om att Bo Lundgren ställde sig vid sidan om när vi genomförde denna skattereform. Det var Folkpartiet och Socialdemokraterna som gjorde den. Moderaterna passade på denna punkt. Det som har hänt när det gäller andelarna i handelsbolag är att reavinstskatten har sänkts till 25 %. Därför har det blivit särskilt attraktivt med skatteplanering. Det är ett resultat av regeringens aktiviteter.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

Jag har full förståelse för att justitieministern i dag inte säger att kampen mot den ekonomiska, organiserade brottsligheten inte skall ha högsta prioritet. Det går inte att karakterisera detta förslag på det sättet. Det är vårt bestämda krav att vi nu skall återgå till en ordning där våldsbrott, narkotikabrott, ekonomisk och organiserad brottslighet skall ha högsta prioritet. Justititieministern kan väl kommentera det. Hon har inte sagt någonting om den organiserade brottsligheten, trots att den utgör ett mycket stort inhemskt problem. Det är också ett stort internationellt problem. Vi kan förvänta oss mycket allvarliga saker på detta område, inte minst från Öst och Centraleuropa. Justitieministern karakteriserar ekobrott på ett sådant sätt att de delvis avser traditionell brottslighet. Men vad säger justitieministern om att ta krafttag mot miljöbrottsligheten, mot arbetsmiljöbrott? Hon har ju ett digert och kvalificerat material på detta område från BRÅ. Vad säger justitieministern och skatteministern om att ta itu med det omfattande fusk som äger rum i fråga om import och export? Där finns också en utredning från BRÅ. Krisuppgörelsen lägger inte hinder i vägen för en omfördelning inom hela rättsväsendet. Det kan ge möjligheter att utöka polisorganisationen och antalet åklagare. Ta upp förhandlingar med Socialdemokraterna, så skall ni se att det kommer att gå bra! Det ligger också i linje med att bekämpa krisen. När det gäller att bekämpa krisen på detta område är ingenting viktigare än att vi verkligen kan sätta resurser bakom orden. Jag tycker att vi får ta och diskutera detta på nytt.
Fru talman! Hans Göran Franck måste vara rätt nöjd med den redovisning jag har lämnat av det arbete som vi hittills har bedrivit, eftersom han betraktar mina uttalanden som en reträtt. De är inte någon reträtt, utan en offensiv, som vi har arbetat med och där vi nu kan peka på helheten. Ett annat uttalande från Hans Göran Franck som tyder på att han är mycket nöjd med det jag har sagt är att han nu för fram nya problemområden som jag över huvud taget inte har hört honom nämna tidigare. Han säger att vi nu skall prioritera miljöbrott och arbetsmiljöbrott. Jag väntar mig att det snart kommer en fråga eller interpellation om varför vi inte ger de områdena högsta prioritet. Vi vidhåller fortfarande från regeringens sida att narkotika och våldsbrott har högsta prioritet. Det program som vi nu har arbetat med, som vi successivt har kunnat fatta beslut om -- en del beslut har fattats så sent som i dag -- innebär att vi förändrar organisationen och skapar förutsättningar för att komma åt de ekonomiska brotten på ett mycket bättre sätt än vad ni gjorde under 80-talet. Men det är inte något som är färdigt i morgon. Jag har sagt det många gånger tidigare, att det är ett spel för gallerierna att tala om att man ger högsta prioritet på det sätt som ni gjorde år efter år, samtidigt som högen av icke utredda, misstänkta ekonomiska brott växte. Den dag vi kan peka på att vi har sett till att få en organisation så att resurserna utnyttjas på rätt sätt bör inte vara så långt borta. Då behöver vi egentligen inte säga så mycket om prioriteringar, eftersom vi redan har sagt att all brottslighet skall bekämpas med kraft. Vad vi gör är att skapa förutsättningar för att den skall kunna bekämpas med kraft. Hans Göran Franck talar om nya förhandlingar om ekonomin. Det kan icke ha varit okänt för Socialdemokraterna vilka behov som har funnits för Justitiedepartementets del när förhandlingarna ägde rum. Med den ekonomiska situation som vi har, skulle det innebära att vi måste ta pengarna någon annanstans. Om Socialdemokraterna kan peka på var vi kan ta de 500 miljonerna -- i dag är det tydligen 550 miljoner det handlar om, eftersom ni vill lägga på 50 miljoner -- kan vi självfallet diskutera. Men några sådana signaler har inte jag hört. Jag vet inte om finansministern har fått några sådana signaler. Om de kommer, kan vi eventuellt diskutera.

Fru talman! Jag har två frågor, och jag skall försöka göra dem så korta som möjligt. Först till justitieministern. Jag har besökt polisdistrikt där man i år, 1992, har mindre personal i verksamhet mot ekobrott än man hade i mitten av 80-talet. Det motiveras med att man har fri resursanvändning och följer de prioriteringar regeringen har angett. Då har prioriteringen blivit sådan. Är regeringen villig att i januari skriva att ekobrotten är prioriterade, så att resurser styrs över i enlighet med regeringens intentioner? Kommer det att stå explicit i budgetpropositionen i januari att ekobrotten är högprioriterade? Vänsterpartiet kan inte ha synpunkter på debatten mellan moderater och socialdemokrater. Vi har inte förespråkat neddragningar på justitiedepartementet. Men om det nu är justitiedepartementet det gäller -- Riksskatteverket ligger under Finansdepartementet, och där finns ingen överenskommelse, så där är bägge parter fria att expandera. Är statsrådet villig att anslå mer pengar till Riksskatteverkets bekämpande av den kvalificerade ekonomiska brottsligheten, till skatterevision etc.? Jag förstår att man drar ner när man gör effektiviseringar, men mer reella resurser på detta område ger skatteintäkter, som kan brukas t.ex. för att sänka skatten, om så man vill. Jag har andra hål att stoppa i, men sänka skatten kan ju statsrådet vilja göra -- jag vet att statsrådet vill det. Är statsrådet villig att anslå mer resurser för att kunna sänka skatten? Låt mig formulera det så. När man nu täpper till ett hål med handelsbolagsidén, som är bra, varför öppnar man då många småhål genom att ta bort generalklausulen? Statsrådet motiverar det med att en sådan klausul kan man inte ha i ett rättssamhälle. Men så har Storbritannien, Finland, Kanada, Tyskland, Frankrike. De länderna har sådana klausuler, och jag är övertygad om att statsrådet med mig anser att de är rättssamhällen i lika hög grad som Sverige.
Fru talman! Det är helt rätt, som Lars Bäckström säger, att resurserna hos polisen för bekämpande och utredande av ekobrottslighet har minskat. Men det kan ju vara intressant att se att minskningen pågick successivt under den förra regeringens och den förra riksdagsmajoritetens tid. Från 1987 till 1991 minskade resurserna för ekobrottsbekämpning med 10 %. Det var i den situationen vi kom in. Skälet till att resurserna minskade var självklart att den tidigare majoriteten inte såg till att utbilda poliser och skapa förutsättningar för att besätta polistjänsterna. Vi fick fler och fler vakanta polistjänster under 80-talet. Det var vad vi tog över. En av våra första åtgärder var att se till att skapa förutsättningar för att besätta dessa tjänster. Men det tar litet tid. Skulle vi nu säga att fler brott skall prioriteras än vad vi från regeringens sida har sagt skall ha högsta prioritet, då innebär det att vi måste minska de resurser som i dag läggs på att utreda incestbrott, att utreda våldtäkter och att utreda narkotikabrott. Är det detta Lars Bäckström vill? Nej, vi säger att dessa typer av brott måste komma i första hand, när resurserna inte räcker till. Men vi pratar inte så mycket, utan vi gör någonting. Vi har satt i gång arbetet med att fylla polistjänsterna. Vi har lovat att de skall vara fyllda till 1995, och vi kan nu se att vi kommer att ha tjänsterna besatta vid en tidigare tidpunkt. Det innebär att vi får helt andra möjligheter -- vi skapar möjligheter -- att bekämpa ekobrotten. Tidigare pratade man, nu gör vi någonting.

Fru talman! Torsdagen den 19 november beslutade fullmäktige i Riksbanken att överge den fasta växelkursen och låta kronan flyta. Därmed har en viktig förutsättning för svensk ekonomisk politik förändrats. Vi är nu i en avgörande tid för den ekonomiska politiken. De beslut som fattas under de närmaste månaderna kommer att avgöra välstånd och sysselsättning i Sverige. Den fasta växelkursen var ett medel för att göra det lättare att uppnå de övergripande målen för den ekonomiska politiken, dvs. god tillväxt, hög sysselsättning och låg inflation. Den fasta växelkursen syftade till att lägga fast spelregler, inte bara för regering och riksdag. Den skulle också sätta ramar för arbetsmarknadens parter i löneförhandlingar och för företagen när de sätter priser samt underlätta för svensk handel med omvärlden. Den fasta växelkursen var ett bra ankare. När politiken gick utanför den fasta växelkursens ramar, steg räntorna. Nu är läget annorlunda. Frånvaron av detta ankare skärper kraven på den ekonomiska politiken. Nu behövs mer än någonsin ett program för prisstabilisering. Bara därigenom kan vi lätta på den åtstramning som skapas av höga räntor. Även om en förutsättning för den ekonomiska politiken har förändrats, är de grundläggande ekonomiska problemen desamma. De har sina rötter i 1970 och 1980-talens devalveringar, dålig eftervård och överhettningen i slutet av 1980-talet. Samhällsekonomin kom då ur balans. Industrin har sedan 1989 förlorat nära 200 000 jobb. Många företag har gått omkull och många går dåligt. Den konkurrensutsatta sektorn är för liten. Statens finanser kom ur balans. Utgifterna har ökat och inkomsterna minskat, så att underskottet har skenat i väg. Av utgifterna är alltför mycket transfereringar och alltför litet investeringar för framtiden. Underskottet driver upp räntan. Den finansiella sektorn kom ur balans. Den lånade ut pengar till en inflationsekonomi som inte längre finns. De pengarna är nu borta. Det driver också upp räntan och bromsar utlåningen till produktion och investeringar. Den flytande kronan innebär inte att dessa problem har förändrats. De är i grunden desamma nu som före den 19 november. Också målen kvarstår. Vi skall återupprätta Sverige som tillväxt och företagarnation. Vi skall återerövra den fulla sysselsättningen, så att människor som vill jobba kan få jobb. Fru talman! Jag vill redovisa fem riktlinjer för den ekonomiska politik som skall föras under de kommande åren -- ett program för prisstabilisering och därmed tillväxt, nya jobb och en stabil grund för välfärden. För det första: Ett starkt näringsliv med nya jobb kräver framtidstro och investeringar. Därför måste inflationsbekämpningen överordnas andra ambitioner och krav. Kronans depreciering betyder en omedelbar inflationsimpuls. Inflationstrycket i dag är förvisso inte starkt. Men erfarenheten visar att de inflationsdrivande krafterna är mycket starka på sikt, särskilt när tillväxten kommer i gång. Vi måste nu förhindra att deprecieringen leder in oss i en inflationsspiral med kompensationskrav, nya kostnadsökningar och ännu mer inflation. Vi måste dra lärdom av 1980-talets devalveringar. Vi skall hävda konkurrenskraften genom att motverka prisoch löneökningar. Vi skall hävda budgetdisciplinen. Vi skall motverka inflationens godtyckliga förmögenhetsoch inkomstomfördelningar. För det andra: Kampen mot inflationen kräver en stram finanspolitik. All erfarenhet visar att en stram finanspolitik är det enda som effektivt kan hålla prisökningarna i schack. Sedan regeringen tillträdde för drygt ett år sedan har beslut fattats som successivt minskar de offentliga utgifterna med ca 70 miljarder kronor. Det är ett enormt belopp. Dessa beslut förutan skulle underskottet vara ännu mycket större än vad det är. Men budgetunderskottet är ändå stort, och det ökar fortfarande. Statsskulden hotar att växa oss över huvudet och lägger allt större bördor på barn och barnbarn. Den utvecklingen skall nu brytas. Vi skall nu minska budgetunderskottet räknat som andel av BNP. Detta skall ta sin början budgetåret 1993/94, dvs. i det förslag som läggs fram i finansplanen i januari. Jag kommer då också att redovisa en plan över hur det strukturella underskottet i de offentliga finanserna skall elimineras. Detta måste ske i ett medelfristigt perspektiv. För det tredje: De offentliga utgifterna måste minskas. Dessa motsvarar för närvarande drygt 71 % av hela produktionen. Sedan 1988 har den andelen ökat med 12 procentenheter. Denna ökning skall nu brytas. Utgifterna skall successivt minska räknat som andel av BNP. Även detta skall börja budgetåret 1993/94. Liksom tidigare är det främst transfereringarna som skall reduceras. Ersättningsnivåerna bör bli mer lika i de olika försäkringssystemen för att förhindra överströmning dem emellan, och reglerna bör också ge ett större motiv för arbete och sparande. All indexering i de olika utgiftssystemen måste ifrågasättas. Ingen kan räkna med att kompensera sig för den prisökning som följer av deprecieringen. Konjunkturinstitutet skall få i uppdrag att beräkna denna så att transfereringarna kan justeras med hänsyn härtill. Genom dessa riktlinjer kan saneringen av de offentliga finanserna fullföljas i ett medelfristigt perspektiv. För det fjärde: Det går inte att enbart spara sig ur krisen. Det krävs också stimulanser för att få den konkurrensutsatta delen av ekonomin att växa. Fortsatta insatser krävs för att undanröja investerings och tillväxthinder. Småföretag och nyföretagande är centrala inslag i ett dynamiskt näringsliv -- därför måste egenföretagarnas skatter sänkas. Vi måste få fler företag och långsiktigt bättre lönsamhet. Näringspolitiken skall inriktas inte bara på att förbättra för de företag som finns utan också på att få fram de företag som ännu inte finns. Investeringar i vägar och järnvägar, forskning och utbildning är nödvändigare än någonsin. Förslag kommer att läggas fram med åtgärder för att påskynda genomförandet av infrastruktursatsningar samt för att i övrigt underlätta och stimulera investeringar. För det femte: Vi skall så småningom tillbaka till en fast växelkurs. Den ger större stabilitet för exportoch importföretag och skapar större säkerhet för dem som skall investera i Sverige. De gångna månaderna har visat att ett litet land med stor utrikeshandel blir utsatt i tider av internationell oro. Detta kan delvis undanröjas genom att vår ekonomi blir starkare, men det krävs också ett ökat internationellt samarbete. Slutmålet för detta samarbete är ett svenskt deltagande i den ekonomiska och monetära unionen inom ramen för ett svenskt deltagande i Europeiska gemenskapen. Herr talman! En ekonomisk politik enligt dessa riktlinjer är det enda sättet att skapa förutsättningar för en varaktigt låg inflation och lägre räntor. Lägre räntor är utomordentligt viktigt för att stimulera ekonomin, höja aktiviteten och därmed minska arbetslösheten. Genom en lägre ränta stimuleras just produktion och investeringar, och det bidrar till att rätta till de grundläggande obalanserna i ekonomin. En flytande krona innebär inte automatiskt lägre räntor. Inflationsförväntningarna kan tillta, och då stiger den långa räntan. Och eftersom det är den långa räntan som är viktig för både företagens investeringar och hushållens bostadslån vore alls ingenting vunnet med detta. En varaktigt låg ränta är alltså ingenting man bara kan bestämma sig för. Vi måste förtjäna en successivt sjunkande ränta genom en stram finanspolitik. Däri ligger också en stor möjlighet. Genom att föra en stram finanspolitik som håller inflationen i schack blir det möjligt med en lättare penningpolitik. Herr talman! Detta är en tid av allvarliga problem för svensk ekonomi och därför för väldigt många människor. Alldeles för många är arbetslösa, och många är oroliga inför framtiden. Jag förstår det. Men i varje kris finns grunder för förnyelse och optimism. Det är också en tid av stora möjligheter. Genom att hålla nere prisökningarna, pressa ner budgetunderskottet, få ner räntan och ge näringslivet ny växtkraft kan Sverige komma stärkt ur krisen. Möjligheterna till en utveckling med nya jobb och tryggare välfärd finns inom räckhåll. Att fånga dessa möjligheter ställer hårda krav på den ekonomiska politiken. Jag vill vara fullständigt tydlig och uppriktig: En politik för bättre tider kommer att kräva kännbara uppoffringar av alla medborgare. Den närmaste tiden blir tuff. Kronans minskade värde innebär en standardsänkning för oss alla. Det slår hårt mot de många människor som redan i dag har små eller inga marginaler i sin vardagsekonomi. Den standardsänkning som kronans lägre värde innebär kan ingen kompensera sig för. När alla blir fattigare finns inget utrymme för kompensation. De stora underskotten i de offentliga finanserna ställer krav på betydande budgetförstärkningar, besparingar som blir kännbara för oss alla. Att avstå från åtgärder innebär inte att vi slipper uppoffringar -- tvärtom. Då skulle vi bli fast i permanent hög arbetslöshet, varaktigt sänkt levnadsstandard, höga räntor och välfärdssystem som vittrar sönder. Det finns ingenting som är så fördelningspolitiskt orättvist som permanent arbetslöshet och stora prisökningar. Det finns inte heller några genvägar i den ekonomiska politiken. Det finns inget trollspö som en finansminister eller en riksdag kan använda för att trolla bort problemen. Däremot kan den politik som jag har beskrivit föra oss ur svårigheterna. De här riktlinjerna handlar om att ta vara på möjligheterna till förnyad tillväxt och nya jobb i Sverige. Regeringen är självfallet öppen för att diskutera de enskilda förslagens utformning när de läggs fram, men att avfärda de övergripande riktlinjerna vore att avfärda möjligheterna till tillväxt och jobb. Ansvaret för jobben och välfärden vilar på ledamöterna i denna kammare.

Herr talman! Det var mycket bra att få höra att Hans Gustafsson tycker att det är viktigt att hålla nere prisökningarna. Jag kan informera Hans Gustafsson om att en av de centrala meningarna i det program för prisstabiliseringar jag beskrev faktiskt var hämtad från Socialdemokraternas finansplan år 1991, nämligen att inflationsbekämpningen måste överordnas andra ambitioner och krav. Jag beklagar om inte Hans Gustafsson instämmer i detta nu längre, men jag misstänker att han kanske gör det när han känner igen källan till denna mening. Vi skrev den också i årets finansplan. Hans Gustafsson säger att det är viktigt med tillväxt, och det är självklart centralt. Det är för att få fram företag som kan producera i en tillväxtprocess som vi har den punkt jag nämnde om stimulansåtgärder för investeringar och företagande. Det är ett mycket konkret förslag som vi avser att lägga fram. Det skulle vara väldigt tilltalande att få Hans Gustafssons stöd för det sista steget i skattereformen, nämligen att ge egenföretagarna med de stora aktiebolagen likvärdiga skatteregler. Jag tror att det skulle vara en mycket tydlig signal om Hans Gustafsson i dag ville instämma i att den flexibilitet som finns hos småföretagen är en viktig förutsättning för att vi skall få fram en expansion av näringslivet i Sverige. Det vore bra om Hans Gustafsson ville säga att detta är en viktig åtgärd som han avser att stödja. I övrigt hoppas jag att Hans Gustafsson inser behovet av att föra en stram politik. Jag tycker mig tolka hans inlägg så, att han förstår sambandet mellan inflationsbekämpning och ränta. Jag tror det vore väldigt bra om vi finge den betoningen fastlagd även i fortsättningen i majoritetsskrivningar i finansutskottet, att vi kan få lägre ränta bara genom en politik som håller inflationstrycket nere och inflationsspiralen borta. Jag är, som jag tror jag givit uttryck för tidigare, mycket tillfredsställd med den majoritet som i varje fall hittills funnits i finansutskottet vad gäller behandlingen av krispropositionen. Jag hoppas att det kan leda till en positiv fortsättning.

Herr talman! Låt mig något kommentera det Hans Gustafsson nämnde om att avstå från att genomföra den sänkning av arbetsgivaravgiften med 4,3 % som ligger i proposition nr 50. Detta skulle kunna få endera av två konsekvenser eller möjligen en kombination av dem. Den omedelbara effekten skulle kunna bli att det blev sämre för företagen. Det skulle leda till mera arbetslöshet och inte mindre. En mycket sannolik effekt skulle bli att växelkursen skulle sjunka ytterligare. Det skulle innebära större prisökningar, större svårigheter för hushållens köpkraft och betydande svårigheter att hålla priserna nere. När man räknar schematiskt på detta finner man att prisökningen skulle bli ytterligare en procent. Det skulle också leda till ytterligare arbetslöshet. De förslag som Hans Gustafsson för fram som tänkbara alternativ eller kompletteringar till politiken skulle faktiskt försämra läget. Det bekymrar mig mycket om inte finansutskottets vice ordförande förstår detta. Jag tror att jag föredrar att ta fasta på det positiva i Hans Gustafssons uttalande, nämligen att han ändå instämmer i behovet av en stram finanspolitik och vikten av att hålla prisökningarna i schack. Vi vet sedan gammalt att det annars mycket snabbt kan gå över ända i en spiral. Det är därför oerhört viktigt att mycket tydligt markera från regeringens och riksdagens sida att det är ett överordnat mål att hålla prisökningarna nere. Det måste överordnas andra ambitioner och krav. Jag vidhåller att detta är en central punkt i ett program för prisstabilisering, nya jobb och lägre ränta.

Herr talman! Finansminister Wibble säger att problemen i grunden är desamma som före den 19 november. Det är väl ändå litet överord. Som jag redan tidigare nämnde i en fråga till statsministern har vi fått en mycket stark förbättring av konkurrenskraften. Kronan har sjunkit 14 % i förhållande till andra valutor. Vi har också fått en ny prognos som säger att hushållens disponibla inkomster minskar mycket mer än vad regeringen bedömde i oktober i krispropositionen. Det betyder att vi sedan den 19 november har fått en mycket dramatisk överflyttning av pengar från hushållen till företagen. Det betyder att vi nu har ett annat läge. Precis som Hans Gustafsson säger handlar det här om en efterfrågeproblematik. Det är för mig obegripligt hur man kan hålla fast vid interndevalveringen, skatteväxlingen, som hade just detta syfte. I alla de tre krispaketen var åtgärderna svagare än de effekter som nu ändå kommer genom kronans fall. Min första fråga är: Varför kan man inte nöja sig med denna mycket starka överflyttning som följer av kronans fall? Jag skulle i och för sig gärna fråga Hans Gustafsson samma sak, men jag har inte tillfälle till detta i denna debatt. Sedan säger finansministern att vi skall dra lärdom av devalveringen 1982. Men en lärdom var att de ökade vinsterna i företagen inte användes till investeringar. Det spekulerades med dem.
Herr talman! Som svar på Johan Lönnroths första fråga, om de 4,3 %, kan jag först hänvisa till den kommentar jag nyss gav till Hans Gustafsson. Låt mig tillägga att deprecieringen i första hand förbättrar för de stora export och importföretagen, medan sänkningen av arbetsgivaravgiften också förbättrar kostnadssituationen för alla de mindre svenska företag som inte arbetar omedelbart på exportmarknaden. Det finns faktiskt rätt så många sådana. Många är underleverantörer, och många är helt vanliga svenska företag som säljer på den svenska marknaden. Det är oerhört centralt att även de får en bra kostnadssituation, så att de kan tillgodose den efterfrågan som finns och kan fungera kostnadseffektivt som underleverantörer. Jag tycker det är mycket viktigt att vi håller i minnet att det inte bara finns stora exportföretag i Sverige. Det finns många små företag som vi behöver ge bättre villkor. I det sammanhanget är sänkningen av arbetsgivaravgifterna mycket viktig. Sedan behöver vi förbättra ytterligare genom den skattesänkning för egenföretagarna som jag nämnde. Johan Lönnroths andra fråga var hur vi skulle förhindra att man spekulerar bort de vinster som uppkommer vid växelkursförändringar. Låt mig säga att det är precis innebörden i att ha ett program för prisstabilisering. Man undviker då den spekulations och låneekonomi och därmed den lånekarusell och mycket höga prisökningstakt som leder till sådan verksamhet som Johan Lönnroth tycker illa om. Jag tycker inte heller om spekulationsekonomi. Det är ett ytterligare skäl till att så starkt betona ett program för prisstabilisering. Vi måste undvika att priserna ökar så att man kan tjäna massor av pengar på transaktioner som inte är särskilt produktiva. Det kommer vi att motverka genom att ha den här betoningen på prisstabilisering. Därmed ger vi också de rätta motiven för att använda vinster och annat på investeringar för nya jobb.
Herr talman! Jag skulle gärna vilja veta litet mera konkret på vilket sätt finansministern avser att dra in dessa vinstökningar till statskassan. De åtgärder vi hittills sett är mycket ensidigt inriktade på löntagarna, och inte bara löntagarna i största allmänhet, utan det är speciellt människor med låga inkomster som drabbas av de indragningar som är föreslagna i krispropositionen och som vi hittills har sett av planerna inför propositionen i januari. Det finns en lång rad åtgärder -- bl.a. tar vi upp sådana i vår motion -- som riktar sig till små och mellanstora företag. Men en generell utsmetning av ökade vinster genom kronans fall på det sätt som nu håller på att inträffa leder -- det är just lärdomen av 1982 års devalvering -- inte till något omvandlingstryck, detta populära ord. Det handlar om att dra in pengarna och använda dem där de ger fler jobb.
Herr talman! Johan Lönnroth frågar hur vi tänker dra in vinsterna i företagen till statskassan. Svaret är att vi inte tänker göra det. Företagen skall använda vinsterna för investeringar. Som Johan Lönnroth säkert vet tror vi att företagen är bättre skickade att fatta sådana beslut än politiker. Låt mig också nämna att de fördelningspolitiska effekterna av de förslag som ligger i proposition 50 är utomordentligt jämna. Alla grupper i samhället påverkas i mycket hög utsträckning på nästan exakt samma sätt. Detta är naturligtvis ambitionen även framöver, vilket också framgick av det jag anförde inledningsvis. Slutligen tycker jag nog att Johan Lönnroth måste bestämma sig. Antingen är problemet för låg efterfrågan, eller också är det att vi får ett dåligt omvandlingstryck. Det kan inte gärna vara bådadera. Jag tror att det är det program för den ekonomiska politiken framöver som jag har anfört som kommer att visa sig ge bäst resultat och inte de förslag som jag har sett från Vänsterpartiet.

Herr talman! Jag har en ekonomisk flödesdynamisk fråga då det gäller ekonomin. Det är många EG-länder och OECD-länder som har flytande växelkurs. Detta är alltså inte något extraordinärt, även om vi alla beklagar att krispaketen inte förmådde att försvara den fasta växelkursen. Jag är litet förvånad över att räntan i dag gick ned till 11,5 %, men det är fortfarande alldeles för högt för att man i längden skall kunna klara alla småföretagare och alla fastighetsägare. Detta kommer att bli en stor ekonomisk belastning för Vad är det för skillnad på England och Sverige som gör att man i England kan ha en mycket lägre ränta? England har ju också flytande växelkurs. Frågan borde belysas ur metodologisk synpunkt.
Herr talman! Låt mig betona att det som är viktigt för ett litet land som Sverige, med stor utrikeshandel, skiljer sig från det som är viktigt för ett land som England, som dels är betydligt större, dels har som sin egen valuta en valuta som fungerar som reservvaluta. Situationen kan faktiskt inte jämföras. Jag är dessutom mycket bekymrad över den inflationsimpuls som man med stor säkerhet kommer att få i England. I Sverige har vi erfarenhet av att vår ekonomi fungerar mycket dåligt med hög inflation, och att det är viktigt att undvika hög inflation. Därför är situationen i England för det första inte jämförbar, för det andra i det långa perspektivet ganska olycklig, eftersom den kommer att medföra samma problem som vi har sett här i Sverige. Det viktiga nu är naturligtvis att bedriva penningoch finanspolitik i ett samspel, så att vi genom de finanspolitiska riktlinjerna lägger grunden för en mindre stram penningpolitik. Det är oerhört glädjande att Riksbanken i dag har sänkt räntan, så att man i och med det får en lättare situation. Min ambition, och den mycket tydliga inriktningen i det här prisstabiliseringsprogrammet, är en uppstramning av finanspolitiken genom de förslag som successivt läggs fram i budgetpropositionen och därefter, för att framöver kunna få en ytterligare lägre ränta. Det är en mycket central fråga för att få i gång tillväxten.
Herr talman! Finansministern talar om en stram finanspolitik, som naturligtvis måste drabba alla områden. Det inser vi alla. Anser finansministern att man i det här läget kan bibehålla årets höga insatser på bistånds och invandrarpolitikens område? Eller avser finansministern att medverka till skärpta budgetkrav på dessa områden? Det finns klart möjliga besparingar i storleksordningen 5 till 7 miljarder kronor att göra.
Herr talman! Som Bengt Dalström vet finns det förslag framlagda i proposition nr 50, som riksdagen har biträtt. De besluten innehåller begränsningar både på bistånds och invandringssidan. När det gäller biståndet smärtar det mig mycket djupt att medverka till begränsningar. I jämförelse med de levnadsvillkor som många människor har i de länder till vilka biståndet går, är vi i Sverige fortfarande oerhört rika. Det är min ambition att se till att u-landsbiståndet även framöver blir mycket bra, att vi återgår till enprocentsnivån, och att biståndet inriktas så att det kan utnyttjas på ett mer effekt sätt. Det har också vid flera olika tillfällen beskrivits av biståndsministern. Att skyffla över våra problem på människor i tredje världen, i stället för på våra barn och barnbarn, skulle inte medverka till någon allmän känsla av rättvisa för hushållen i Sverige. Min uppfattning är att det skulle vara djupt orättvist.
Herr talman! Jag tycker att man får ha litet sinne för proportioner. Om man jämför den levnadsstandard som vi har i Sverige med den som man har i t.ex. Afrika och Indien, anser jag att den prioritering som gjorts av regeringen är självklar.
Herr talman! Det var ett mycket intressant konstaterande. Det framhärdas alltså att vi i Sverige skall dra åt svångremmen på de flesta områden, men när det gäller den typ av investeringar och hjälp som det är fråga om vid bistånd skall det knappt minskas på något sätt. Enligt Ny demokratis uppfattning är det marginella besparingar som har aviserats i propositionen.

Herr talman! Det problem som Dan Eriksson i Stockholm tar upp är viktigt. Det är ytterligare ett skäl till varför jag menar att det är viktigt med en stram finanspolitik och ett samspel mellan finanspolitikens utformning och penningpolitikens. Finanspolitiken skall göra det möjligt att successivt sänka räntorna, vilket skulle innebära att problemen inom den finansiella sektorn fick en något mindre omfattning. En lägre ränta skulle innebära att de skattemedel som behöver avsättas för ett fungerande kreditförsörjningssystem skulle bli betydligt mindre. Det är alltså ett ytterligare skäl till varför jag så starkt betonar kravet på en stram finanspolitik, som möjliggör en lägre räntenivå. Det är faktiskt den bäst lämpade formen av lösning för att underlätta att få i gång även kreditförsörjningen.
Herr talman! Finansministern och jag delar uppfattningen om vikten av en stram finanspolitik. Vad jag emellertid efterlyser är konkurrens på kort sikt. Det finns trots allt olika möjligheter som kan övervägas. Låt oss i detta besvärliga läge diskutera olika möjligheter, som att få hit utländska banker. Ett sätt för att få hit dem snabbt skulle kunna vara att exempelvis posten tilläts knyta ett samarbetsavtal med en utländsk bank för att få möjlighet att ge privatpersoner och små och medelstora företag kredit. Det finns även andra sätt. Jag efterlyser att någonting görs snabbt. Vi har räntemarginaler på
Herr talman! Dan Eriksson i Stockholm är säkert medveten om att vi under de senaste åren i stor utsträckning har öppnat för ökad konkurrens i den finansiella världen, genom att tillåta både dotterbolag, filialer för utländska banker, osv. Det skulle vara mycket bra om vi finge hit fler utländska banker. Jag kan påminna om att när det gäller Nordbanken, som staten har ägaransvar för, pågår sonderingar av olika slag för att hitta en privat ägare. Det vore ingen nackdel med en ny ägare från något annat land. Tyvärr är det väl så, Dan Eriksson, att intresset från olika håll -- vilka länder man än kommer ifrån -- att köpa in sig i det svenska banksystemet är högst begränsat, och det av skäl som hänger samman med de kreditförluster som uppkom under lånekarusellen under 1980 Vi får nog inrikta oss på att hantera dessa problem i Sverige. Ambitionen är emellertid helt klar. Det finns väl dokumenterat i olika regeringsförslag att vi ser ökad konkurrens på alla områden som ett viktigt sätt att hålla priserna nere. Däri ingår räntemarginaler, som är priset på den finansiella marknaden.

Herr talman! Leif Carlson har frågat näringsministern vad regeringen tänker vidta för åtgärder för de mindre bryggerierna så att inte de slås ut till följd av att den s.k. PET-lagen tillämpas fullt ut. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Som jag nyligen redovisade med anledning av en fråga från Patrik Norinder har riksdagen vid flera tillfällen understrukit att det i ett långsiktigt arbete med att förbättra miljön är nödvändigt att minska avfallsmängderna. Detta fastslogs senast i 1990 års budgetproposition . Sparsamhet, hushållning och återanvändning bör vara grundläggande principer för utnyttjandet av naturresurser och inriktningen av varuproduktionen. Återanvändning måste därför vara en ledande princip. Att använda engångsflaskor strider mot de mål riksdagen satt upp. Jag erinrade också om bakgrunden till riksdagens beslut att anta lagen om vissa dryckesförpackningar. Till de frågor som var uppe för diskussion vid utskottets beredning av lagförslaget hörde även frågor om konkurrenssituationen på bryggerimarknaden. I samband med riksdagens beslut uppdrog regeringen den 6 juni 1991 till föregångaren till nuvarande Konkurrensverket att inom ramen för verkets planerade analys av bryggeribranschen studera eventuella konkurrenssnedvridande effekter till följd av den nya lagen. 1992 sin rapport. Verket framhåller sammanfattningsvis att en tillämpning av lagen i enlighet med dess förarbeten enligt verkets mening medför en allvarlig snedvridning av konkurrensen till de stora företagens fördel och på de små företagens bekostnad samtidigt som importen i praktiken utestängs. Verket föreslår att lagen upphävs och att dispenser medges tills en ny lagstiftning kan träda i kraft. Konkurrensverkets rapport har varit utsänd på remiss, och frågan bereds för närvarande i regeringskansliet.
Herr talman! Jag vill först tacka miljöministern för svaret. Jag framställde interpellationen till näringsministern, då jag speciellt ville få frågan om konkurrenseffekter belyst. Jag måste säga att jag är litet besviken på miljöministerns svar. Historiken kan vi, och det gäller nu inte engångsflaskor utan återvinningsalternativ. Anledningen till min interpellation är att den kritik vi från moderat håll riktade mot lagen vid beslutet våren 1991 har visat sig vara riktig. Lagen anvisar inte det enda eller det entydigt bästa sättet att minska förpackningsavfallet och värna miljön. I stället hotar den att bromsa utvecklingen av alternativa metoder och hindra existerande likvärdiga, samt -- det är framför allt det jag vill ta upp här -- att hindra sund konkurrens. Konkurrenssnedvridningen medför att många småbryggerier hotas med nedläggning och måste avskeda. Vi behöver inte fler arbetslösa, speciellt inte om de blir arbetslösa på grund av en lag, som förstör för livskraftiga företag, ofta i glesbygder och avfolkningsbygder utan sysselsättningsalternativ. PET-lagen kan förorsaka att 150 arbetstillfällen försvinner från småbryggerierna efter nyår. Lagen är ingen miljölag, utan mer ett exempel på politisk klåfingrighet och vilja att detaljstyra näringslivet. Den är anpassad till bryggerijättarna och slår ut småbryggerierna utan att miljön vinner något jämfört med återvinning. PET-lagen tillhör den typ av socialdemokratisk näringspolitik som just detaljreglerar, och det är en avart av näringspolitik. Med ett nytt, friare och mer långsiktigt näringspolitiskt tänkande, borde det vara viktigt för regeringen att ändra PET-lagen. Herr talman! När propositionen lades fram 1991 reserverade sig Moderaterna för avslag, då lagen föreskrev enbart återfyllningsflaskor och därmed uteslöt andra metoder. I stället för att stimulera fram utveckling av nya metoder i konkurrens, låste en klåfingrig näringspolitik fast ett sätt som det enda rätta, utan tanke på konkurrenssnedvridande effekter. Näringsutskottet varnade för detta. Herr talman! Vi kan konstatera att tanken om en flaska som skulle passa alla ej gäller. I dag finns tre typer av retur-PET-flaska, vilket medför sortering och transport till de tre disk och tappningsanläggningar som finns. Enkelheten är borta, och miljöbelastningen på vägarna ökar. Professor Ann Christine Albertsson på Tekniska högskolan säger att retur-PET ur transportoch energisynpunkt är ett felaktigt system. Konkurrensverket skjuter sönder tanken om konkurrensneutralitet. Systemet gynnar bara de stora bryggerierna. De små kan inte investera de minst 50 miljoner som behövs. De disk och tappningstjänster som erbjudits till s.k. självkostnadspris är egentligen orimliga villkor. Det innebär bl.a. maskinavskrivningar på två år. Ett accepterande skulle utelämna de små helt åt de storas godtycke. Samtidigt medför lagen att den utländska importen helt utestängs. För konsumenten är detta mycket olyckligt. Där utländsk konkurrens finns kan man i dag köpa en läskflaska på 1,5 liter för 9:90 kr., och där den inte finns kostar en svensk retur-PET 23 kr. Nog tar de stora bryggerierna ut för sina investeringar! Vidare finner såväl Konkurrensverket som Kommerskollegium att PET-lagen strider mot EES-avtalet, och den nämns som ett speciellt problem i EG-avin. Detta styrks av professor Ulf Bernitz rättsutlåtande. Professor Bernitz slutsats är att ett generellt återanvändningssystem inte är förenligt med EES-avtalet, om inte klara och betydande fördelar från miljöskyddssynpunkt kan påvisas jämfört med återvinning. Det finns ingenting som säger att miljöeffekterna är bättre med återtappning jämfört med återvinning. Den av Gustav Sundström Miljöbalans AB gjorda utredningen, som ofta åberopas, visar ingen säker skillnad i förhållandena ur energiförbrukningssynpunkt. Då har man inte tagit någon hänsyn till strukturförändringar i branschen, som medför miljöbelastning i form av transporter eller diskmedel i miljön. Bara mineralvattenfirman Carl von Linné räknar med att man måste samla in och köra 4 miljoner flaskor för att kunna nyttja 500 000. Det beror på att flaskorna inte är smakneutrala utan tar smak av innehållet. Det kan knappast finnas någon prestigebindning i regeringen i denna fråga. Den 5 december 1991 skrev miljöministern i ett regeringsbeslut att införandet av ett retursystem för återfyllning inte får leda till en försämrad konkurrenssituation på bryggeriområdet. Hösten 1991 frågade Ingvar Eriksson miljöministern om riskerna för koncentration inom branschen och fick ett positivt svar. Nyligen frågade Patrik Norinder miljöministern om PET-lagen, och även han fick ett positivt svar, som lät lovande. Väger man nu in den förödande effekt som lagen har på konkurrensen, med utslagning av 150 onödigt arbetslösa och ett utlämnande av konsumenterna till några få bryggerier, borde det inte vara svårt att besluta att genomföra denna förändring. Men så här långt är miljöministerns svar intetsägande i sakfrågan. Herr talman! Jag förutsätter att miljöministern slår vakt om de små bryggeriernas överlevnadsmöjligheter. De påvisade nackdelarna bör vara tillräckliga för att lagen skall kompletteras med att återvinning jämställs med återtappning och ordnas in i ett generellt förpackningsregelverk som stämmer med vad EG kan komma fram till och som säkerställer konkurrensneutralitet. Miljökraven bör vara generella, men under en övergångsperiod bör små producenter med liten marknadsandel ges generösa övergångsvillkor jämfört med de stora producenterna. Därför bör man kunna ge dispens från lagen under 1993, så att de små företagen inte hamnar helt i händerna på de stora.
Herr talman! Det var mycket som Leif Carlson hade på hjärtat. Jag skall beskriva beslutssituationen. Vi har i regeringen i dag haft en allmän beredning i frågan om kretsloppspropositionen. PET-lagen ingår i det sammanhanget, eftersom det handlar just om återanvändning och återvinning. Jag är glad över att allt fler i denna kammare blir intresserade också av återvinning. I det sammanhanget finns det alltså ingen prestigelåsning; detta är en självklarhet i ett kretsloppstänkande. Det har inte alltid varit så. Det har inte funnits teknik tillgänglig hur som helst för en säkrad återvinning, med fortsatt nyttiggörande. Det är därför som PET-lagen har den begränsning som den har, inte för att slå ihjäl småbryggerier. 80-talet vet att jag också har tillhört regeringar som har försökt rädda småbryggerier. De problem som uppstod på det området kom med god marginal före PET-lagens tillkomst. Jag hoppas att ni är helt medvetna om den historien. Det har att göra med traditioner, stordrift, ny teknik och förpackningar. Jag utgår från att det är självklart att vi är överens om att problemen för småbryggerierna inte började i samband med PET-lagen. Det är riktigt att de stora anläggningar som krävs för att diska och tappa är ett ytterligare problem för de små bryggerierna -- det kan jag hålla med om. Vad gör man då i den situationen? Jo, vi kommer under den närmaste veckan -- jag utgår från det -- att bli klara med lagrådsremissen när det gäller kretsloppspropositionen. Ingenting i regeringens allmänna beredning tyder på något annat. I samband med detta kommer ett antal dispensansökningar att behandlas. Det finns således ett direkt samband med den här diskussionen. Jag har därför öppnat för en positiv syn på återvinning i de tidigare svaren. Kretsloppspropositionen är inte försenad. Jag har hela tiden sagt att den måste komma att läggas fram kring årsskiftet på grund av övriga delar av arbetet. Man har alltså inte skjutit på kretsloppspropositionen, men vi kanske hade kunnat göra transportsträckan kortare om vi inte under hösten hade haft att hantera all krisbehandling i övrig. Jag beklagar att beslutet om dispens kommer sent. Det tycker jag att man skall göra. Detta är bakgrunden. Jag utgår från att vi skall kunna klara det här med utgångspunkt i de principer som kretsloppspropositionen kommer att innehålla om såväl återanvändning som återvinning.

Herr talman! Jag tycker att den utveckling av svaret som nu gavs är beydligt mera positiv. Det är bra att propositionen kommer före årsskiftet och att ett antal dispenser kommer att behandlas. Men man måste också förstå de små bryggeriernas situation. Dispensen går ut den 31 december. Man planerar för ett liv efter jul, till skillnad från andra som deltar i julfirandet. För dessa bryggerier är det oerhört viktigt att de vet hur de skall planera. Det här berör så pass många arbetstillfällen. Det är riktigt att man tekniskt har kunnat diskutera återvinning eller återanvänding. Faktum är dock att redan 1989 påpekade Bryggarföreningen, när man jobbade med parallella projekt, att man inom ett år skulle kunna ha ett återvinningssystem. Vi vet i dag att det även finns prisbelönta flaskor som bygger på återvinning. Det är kanske inte det mest effektiva sättet att stimulera nya tekniker att man stiftar en så detaljerad lag och ställer sådana krav att det tar bort incitamentet att utveckla alternativa former. Som det hela utformades under 1989 och 1990 och fram till 1991 när lagen antogs gav man verkligen inga signaler till näringen om att utforma system av alternativ karaktär som skulle passa verksamheten bäst. Man blev oerhört hårt inlåst i ett system som ställde sådana krav att det inte fanns någon som helst möjlighet för de små bryggerierna att konkurrera, samtidigt som importen skulle slås ut totalt. Den typen av lagstiftning som låser verksamheten till ett enda sätt att agera är knappast en framkomlig väg. Det glädjer mig mycket att miljöministern säger att man är öppen för alternativa metoder bara man når de uppställda miljömålen.
Herr talman! Miljöministern och jag hade för några veckor sedan en diskussion om PET-lagen. Den diskussionen ägde rum i frågeformen, och den inbjuder inte till någon längre diskussion. Vi konstaterade båda två att man kunde vänta med diskussionen om mål och medel. Vi kan ta upp den här diskussionen senare i samband med behandlingen av kretsloppspropositionen. I dag tog miljöministern bl.a. upp frågan om ny teknik. Vi vet båda två om att det finns ny teknik för återvinning. Frågan kommer då i ett nytt perspektiv. Vi måste nu ta hänsyn till EES lagstiftningen. Professor Ulf Bernitz har yttrat sig om den, vilket miljöministern har fått ta del av. Ulf Bernitz säger att man måste kunna påvisa klara betydande fördelar från miljösynpunkt, i jämförelse med ett återvinningssystem. Såvitt jag kan förstå finns det inga ur miljösynpunkt klara och entydiga fördelar med att återanvända i stället för att återvinna, så att man skulle kunna klara en EES-lag utan att det skulle leda till konkurrensbegränsning. Jag skulle vara tacksam om miljöministern kunde vara litet klarare och redogöra för sin inställning. Finns det sådana klara fördelar med återanvändning att man kan klara en EES-lagstiftning?
Herr talman! Patrik Norinders fråga kan jag naturligtvis besvara genom att göra en bedömning, men det är ointressant. Det är bara ett domstolsbeslut i laga ordning som kan klargöra den saken. Det har vi bl.a. lärt oss från Danmark. Jag tänker inte ge mig in i den juridiska diskussionen. Jag bara konstaterar att det gäller att ta fasta på det nuvarande läget. Vi har en betydande återanvändning på det här området. Jag kan inte se att det skulle ha varit ett alternativ att inte göra någonting 1990--1991. Man kunde inte bara vänta och se och skjuta problemen framför sig. Det skulle inte ha utgjort något besked till branschen. Det viktiga var naturligtvis att man gav en klar signal som man då visste att man kunde stå för. Återanvändningssystemet har fungerat. Det beror bara på vilken utgångspunkt man har. De stora bryggerierna är, som ni själva har vidimerat, utomordentligt tillfredsställda med tingens ordning. Sedan har vi problemen med konkurrensen och den tekniska utvecklingen. Konkurrensproblemen förutsåg vi redan i beslutet 1991, och det framgår av Konkurrensverkets rapport. I mitt första inlägg ville jag betona att frågan om de små bryggeriernas situation i förhållande till de stora inte är ny. Den har diskuterats under decennier här i riksdagen. Frågan om den tekniska utvecklingen återstår. Vi anser att vi i dag har bevisat, vilket ni också vidimerar, att det finns tekniska möjligheter att klara återvinningen på ett bra sätt. Man kan således utan prestige öppna lagstiftningen för detta alternativ. Att bara vänta tills nu, när vi har fått denna bekräftelse, skulle inte heller ha utgjort något svar när PET-lagen stiftades. Jag tror på ett liv efter jul för både återanvändningsflaskor och engångsflaskor som kan återvinnas. Jag beklagar förseningen av behandlingen av dispensansökningarna. Men det jag har sagt här är också en signal till dem som berörs.
Herr talman! Det miljöministern sade avslutningsvis tolkar jag som en mycket positiv signal. Jag måste ändock säga att historieskrivningen inte säger att man inte skulle ha gjort någonting under 1989 och 1990. Bryggarföreningen hade ett branschgemensamt projekt för återfyllnad parallellt med återvinning. Ett återvinningsprojekt skulle ha kunnat vara klart inom ett år. Nu vet vi säkert att det här går, och det är bara att vara tacksam för det. För de små bryggerierna -- som betyder oerhört mycket för sina närområden -- tycker jag att den signal som kom från miljöministern är mycket väsentlig. Den kommer att påverka sysselsättningen på flera håll i landet
Herr talman! Jag vill tacka miljöministern för det senaste inlägget. Det var ett bättre klargörande; att det finns ett liv efter jul. Jag hoppas att det inte bara gäller dispenser utan att vi får parallella system för återanvändning och återvinning. Jag kan inte se att det skulle finnas några hinder för det. Däremot ser jag hinder i att fortsätta med det dispenssystem som vi nu har. Jag anser att det skulle vara felaktigt att inte införa ett parallellt system. Miljöministern säger att man skall se över detta. Det är min förhoppning att vi får parallella system.
Herr talman! Jag vill avslutningsvis bara kommentera två saker. Som jag inledde med att tala om behandlade vi kretsloppspropositionen. Den bygger på att man skall främja återanvändning och återvinning. PET-lagen behandlas i detta sammanhang. Därmed har jag klargjort detta samband. Jag har tidigare talat om skälen för att beredningen inte är helt avslutad. Planeringen var också från början sådan. Jag vill också ta fasta på att Leif Carlson sade att vi nu vet säkert att det här går. Det är helt riktigt, och därför är vi nu i ett bättre läge att fatta beslut än tidigare.

Herr talman! Ulrica Messing har frågat mig när vi får i gång byggprojekt som kan sysselsätta tusentals människor och därmed skapa goda framtidsmöjligheter för Gävleborgs län och övriga Regeringen har under åren 1991 och 1992 presenterat förslag och beslut om tidigareläggningar och igångsättningar av väg och järnvägsprojekt utöver ordinarie anslag om nästan 9 miljarder kronor. Ett viktigt syfte med dessa beslut har bl.a. varit att skapa sysselsättning. De två senaste besluten med satsningar i projekt på sammanlagt 3,7 miljarder kronor har särskilt riktats mot sysselsättningsintensiva åtgärder i länsvägar och järnvägar. Den direkta totala sysselsättningseffekten av dessa beslut beräknas bli ca 5 000 årsarbetskrafter. Därtill kommer indirekta effekter i form av ökad efterfrågan på varor, tjänster och service som kan uppgå till en till två gånger den direkta effekten. Av medlen i dessa två beslut har för övrigt Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands och Gävleborgs län tillsammans tilldelats nästan 1,7 miljarder kronor. Riksdagen uttalade våren 1991 en planeringsinriktning för vilka infrastrukturinvesteringar som är särskilt angelägna att få till stånd. Där ingår bl.a. en tidigareläggning av snabbtågsanpassning på Banverket arbetar i dag med att anpassa delar av Ostkustbanan för högre hastigheter, och det arbetet kan fortgå t.o.m. nästa år med nu tilldelade medel. Beträffande delen Söderhamn--Enånger anser jag att det är av stor vikt att utbyggnaden av Enånger kan samordnas. Jag har därför givit Banoch Vägverken i uppgift att redovisa hur en samordning av planering och utbyggnad skall kunna ske. Genom en sådan samordning kommer kostnaderna att minska med minst 100 miljoner kronor. Jag vill också nämna att det för närvarande pågår ett intensivt arbete i regeringen med att finna lösningar för finansieringen av de angelägna vägoch järnvägsprojekt som ännu inte är finansierade. Jag avser att återkomma till detta i budgetpropositionen och i det samlade underlag beträffande investeringsplaneringen som regeringen kommer att presentera för riksdagen våren 1993.
Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret, samtidigt som jag konstaterar att det tyvärr var ganska diffust och inte riktigt så konkret som vi hade hoppats på. Arbetslösheten är ett stort problem. Den är omfattande och den har drabbat alla yrkesgrupper. Den är dessutom i allra högsta grad en bitter verklighet i alla samhällen runt om i landet, inte minst hemma hos oss i Gävleborg. Det är en verklighet som gör att vi som företrädare för vårt län envist och målmedvetet fortsätter att debattera och kämpa för våra projekt. Stockholm till Sundsvall, och en upprustning och breddning av E 4:an skulle innebära är egentligen inte några nya siffror. Men de är bra och de är verkliga. Därför vill vi också att projekten skall komma till skott. Vi vet att de projekten tillsammans skulle ge vårt län drygt 2 000 arbetstillfällen. 2 000 människor skulle slippa understöd och beroendet av bidrag från samhället. 2 000 människor skulle i stället ge skatteintäkter till statskassan. Framför allt skulle 2 000 människor till stora delar återvinna stoltheten över att vara delaktiga i samhällsbyggandet. Projekten skulle korta avstånden för oss inom länet. De skulle förbättra våra transportmöjligheter. De skulle också korta avstånden mellan Gävleborg och andra regioner avsevärt. Det är viktigt för hela landet. Nya internationella närmanden, svagare nationella gränsdragningar, större öppenhet, gemensamt ansvar och arbete mellan regioner och länder innebär möjligheter. Men det ställer också krav på de strukturer som finns i dag. För att Gävleborg och de övriga Norrlandslänen skall kunna haka på utvecklingen och kunna vara konkurrenskraftiga krävs det att infrastrukturen fungerar. Det måste vara möjligt för människor att bo och verka där de trivs och känner sig hemma. Det måste finnas möjligheter för företag och för näringsliv att bedriva sin verksamhet också utanför en storstadsregion med alla dess möjligheter. Därför är det nödvändigt att man kommer i gång med arbetet. Det är viktigt för hela landet. Det finns skillnader i infrastrukturen inom landet som avgör våra möjligheter att vara starka och självständiga. Hela Sverige skall leva, lovade de borgerliga partierna före valet förra hösten. Vi har ännu inte märkt något konkret av det vallöftet i Gävleborgs län; inga nya satsningar, inga stora investeringar, inga tecken till framtidstro från statsmaktens sida. Kommunikationsministern hänvisar i sitt svar till att fem av Norrlandslänen under det senaste året faktiskt har fått sig tilldelat investeringspengar, nästan 1,7 miljarder kronor, fördelat alltså på fem län, i glesbygdsområde och med landets absolut allra högsta arbetslöshet. Det handlar inte om några stora projekt, som ger långsiktiga lösningar. För oss i Gävleborg har det handlat om en bro. Det borde ha varit mer, för detta är viktigt. Det är en fråga som statsmakten måste ha ansvar för. Självklart måste det vara offentliga pengar som satsas på så här stora projekt, i Sverige precis som i alla andra länder som vill hänga med i utveklingen. Det ligger inte bara i mitt intresse att infrastrukturen fungerar i mitt hemlän, i Gävleborg. Det borde lika mycket ligga i kommunikationsministerns intresse att hela landet faktiskt har broar, vägar och järnvägar som fungerar. Enligt regeringens egna beräkningar måste vi under år 1992 låna ungefär 15 miljarder kronor för att betala ut kontantstöd och understöd till våra arbetslösa. Nästa år räknar regeringen med att summan kommer att vara ungefär 20--25 miljarder. Det är mycket pengar. Är det inte bättre, kommunikationsministern, att framöver låna pengar till investeringar och till att skapa jobb, i stället för att låna för att kunna betala ut bidrag? Mina konkreta frågor till statsrådet är: Vilka planer har regeringen för Gävleborg då det gäller infrastruktursatsningar i framtiden? Hur tänker regeringen följa upp riksdagens beslut om att tidigarelägga en upprustning av ostkustbanan? Hur ser kommunikationsministern på att det faktiskt finns avgörande skillnader i landet då det gäller standarden på våra vägar, järnvägar och broar? Det är viktigt för hela landet att de här projekten kommer i gång. De innebär att näringslivet stärks, att de lokala arbetsmarknaderna vidgas och att vårt län och hela södra Norrland blir intressant igen. Det skulle innebära att tillgängligheten till högre utbildning ökar och att miljön och trafiksäkerheten förbättras. Är kommunikationsministern beredd att ställa upp på det?

Herr talman! Den pågående krisen i Sverige, som förstärks av en lågkonjunktur som också omfattar den övriga industrivärlden, drabbar mycket hårt skogslänen i allmänhet, och Gävleborgs län i synnerhet. Det är, vilket Ulrica Messing nyss redogjorde för, en utomordentligt besvärlig situation på vår arbetsmarknad. Vi har tillsammans med Norrbotten landets högsta arbetslöshet totalt sett. Vi har den högsta ungdomsarbetslösheten och den högsta byggarbetslösheten. Det är klart att regeringen har ett stort ansvar för det som sker, eller snarare ett ännu större ansvar för det som inte sker på svensk arbetsmarknad i dag. Självklart kan ingen lasta regeringen, och det skall inte jag göra heller, för den internationella lågkonjunkturen. Däremot reagerar jag och andra mot den passivitet som regeringen hittills har visat upp när det gäller åtgärder för att lindra krisens skadeverkningar för landets medborgare. Herr talman! Ända sedan Mats Odell blev minister och chef för Kommunikationsdepartementet i fjol höst har vi socialdemokrater från Gävleborg haft återkommande diskussioner med statsrådet om de för länet betydelsefulla investeringssatsningar som Ulrica Messing nyss har berört. Dessutom har vi bokstavligt talat dammsugit vårt län för att hitta lämpliga projekt inom kommunikationsområdet, men också på andra områden. Det har resulterat i väl underbyggda förslag, som är projekterade och klara att sätta i gång med kort varsel. Förutom inom kommunikationsområdet har vi, genom ett nytt ROT-program, en nödvändig upprustning av VA, skolor och bostäder på gång, vilket faller inom annat departement. Sammantaget med kommunikationssatsningarna skulle det betyda nödvändiga insatser för att nedbringa arbetslösheten i länets byggnadsarbetarkår, där i dag 40 %, nästan hälften, står utanför den ordinarie arbetsmarknaden och var tredje är arbetslös. Vad gör då kommunikationsministern inom sitt fögderi? Svaret till Ulrica Messing tyder på att pannan läggs i djupa veck, vilket har skett tidigare också. Kommunikationsministern ägnar mesta tiden åt att försvara sig med att planering pågår. Det håller inte, Mats Odell. Det finns redan, både i vårt hemlän och i andra skogslän, objekt som är klara att sätta i gång. Herr talman! Det har tidigare talats om de stora flaggskeppen på investeringssidan i vårt län och i södra Norrland, ostkustbanan för snabbtåg och motorvägsstandard på E 4:an. Men det finns många små, lika angelägna projekt. De mindre vägarna i skogslänen är i stort behov av upprustning, inte minst hos oss. Därför är det bra att regeringen har aviserat en satsning på 1,5 miljarder kronor. Men en del uttalanden från andra statsråd har gjort oss oroade. Om en del av de här pengarna skall användas på annat håll i Sverige blir det inga en och en halv miljarder till skogslänen. I vårt län finns det färdiga projekt för de små vägarna. De behöver bara statsmakternas ja och en tryckning på startknappen för att komma i gång. De objekten överstiger tillsammans med god marginal 200 miljoner kronor.

Herr talman! Kommunikationsministern säger i sitt svar att riksdagen våren 1991 uttalade en planeringsinriktning som gällde vilka strukturinvesteringar som var särskilt angelägna att få till stånd. Där ingick som sagt en tidigareläggning av snabbtågsanpassningen på ostkustbanan. Arbete för högre hastighet pågår och kan fortgå t.o.m. nästa år, som kommunikationsministern sade. Så långt är det rätt, och det är bra. Men om man ser på verkligheten, kommunikationsministern, är vi framme vid år 1997 innan allt är klart. Det sades tidigare att många av sträckorna, ganska korta sträckor, fortfarande utreds. Det är sträckan litet söder om Gävle och det är en liten sträcka norr om Gävle. Det finns en sträcka upp mot Hudiksvall och en mellan Ljusne och Söderhamn. Varför inte snabbt sätta i gång med alla de utlovade satsningarna? Det vore mycket bättre att satsa på projektet i dess helhet, dels för att spara på projekteringskostnader, dels för att det nu är extremt billigt att göra statliga investeringar. De beräkningar som Industriförbundet har gjort visar att staten för varje satsad krona får tillbaka 80 öre. På längre sikt betalas kostnaden flera gånger om. Det är nödvändigt att nu snabbt komma i gång med investeringar som kan minska arbetslösheten i Gävleborg och samtidigt öka efterfrågan på industrins produkter. Lediga resurser finns inom anläggningssektorn. De kan omedelbart sättas in. Med så många arbetslösa anläggningsarbetare, med ledig maskinkapacitet och lediga lastbilar är det en mycket bra investering inför framtiden att sätta i gång de utlovade projekten nu. Investeringar i järnvägar och vägar handlar inte enbart om persontrafik på Ostkustbanan och norra stambanan -- fastän hastigheten och snabbtågen tillsammans med turtätheten även här är av stor betydelse för konkurrensförmågan. Men lika viktiga är satsningar på godstransporterna. Det som framför allt utmärker järnvägstrafiken i Sverige är den i jämförelse med övriga västeuropeiska länder stora omfattningen av godstransporter. I inget annat västeuropeiskt land spelar således godstrafiken på järnväg en så stor roll som i Sverige. Men frågan är om vi inte håller på att tappa konkurrenskraften gentemot Europa. Det pågår en omfattande utbyggnad och modernisering av transportinfrastrukturen i många länder, vilkas industri konkurrerar med vår. Exempelvis har EG-kommissionen nyligen lagt fram ett förslag till ett omfattande investeringsprogram, syftande till att skapa ett gemensamt nät av motorvägar, inre vattenvägar och järnvägar för kombitrafiken inom EG. Gävleborg som ett skogslän har med andra skogslän bidragit, bidrar och kommer förhoppningsvis att få bidra till en bra och sund samhällsekonomi i Sverige. Svensk massa och pappersindustri är världens tredje största exportör av både massa och papper. Två tredjedelar av produktionen avsätts inom EG. Svensk pappersindustri täcker 10 % av EG:s pappersbehov i dag. För att vi skall klara av detta även i framtiden måste infrasrukturen förbättras att våra industrier skall kunna förbättra sin konkurrenskraft gentemot bl.a. EG. Det har talats om krispaket, och nästa kommer eventuellt redan före jul. Kommunikationsministern tog upp under frågestunden det här med julhandeln och julklappar. De julklappar vi nu talar om är det bråttom med. Jag skulle vilja fråga om kommunikationsministern är beredd att kanske redan före jul i ett krispaket lägga en julklapp till Gävleborgs län och andra Norrlandslän vad gäller regeringens vilja att nu satsa på infrastrukturen i dessa län. Som sagt är det i så fall en viktig julklapp inte bara för Gävleborg utan också för hela Norrland och för hela Sverige.
Herr talman! Jag håller med Sinikka Bohlin om att det är oerhört viktigt att investera i infrastrukturen, inte minst mot bakgrund av att 80-talet därvidlag var ett förlorat årtionde. Jag vill inte skylla på er tre som ställer frågor till mig i dag, men ert parti satt vid makten under större delen av 80-talet och hade inte kraften under den perioden att överföra resurser från konsumtion till investeringar. Vi hade i Sverige under den perioden en genomsnittlig investeringsnivå på ungefär 4,5 miljarder kronor per år. Jag vill, herr talman, gärna påminna, för att ge en viss relief till de frågor som nu ställs till mig, om att denna regering under det här budgetåret, som alltså löper från den 1 juli i år till den 30 juni nästa år, initierat projekt som kommer att förbruka 13 miljarder kronor. Det skall jömföras med genomsnittet 4,5 miljarder kronor under 80-talet. Det är därför jag håller med om att det är viktigt att vi nu tar igen och satsar så mycket det någonsin är möjligt i denna lågkonjunktur. Vi har alltså tredubblat investeringsvolymen uner det här året. Det är en fördubbling jämfört med förra året, alltså en ökning med 100 %. Den behöver att fortsätta att öka om vi skall kunna klara av det avståndshandikapp som vi har gentemot mot våra viktigaste konkurrentländer. Detta är mycket viktigt nu när Sverige mer och mer integreras med Europa, de skyddsnät som vi tidigare haft undan för undan faller bort och vårt avståndshandikapp ökar. Som påpekades är det också viktigt att vi skapar så många arbetstillfällen som möjligt under denna lågkonjunktur genom dessa investeringar. Ulrica Messing säger att en satsning på projektet arbetstillfällen och skatteintäkter. Men faktum är att vi först måste finansiera det. Vi måste få fram dessa pengar. Det är ett arbete som nu pågår mycket intensivt. Jag kommer att i budgetpropositionen redovisa hur vi skall lösa den uppgiften. Det är nämligen det tillfälle då regeringen för riksdagen talar om hur man vill finansiera bl.a. den här typen av projekt. Budgetpropositionen kommer att läggas fram den 11 januari nästa år. Det är alltså i dagarna en månad till dess. Då kommer många av de detaljfrågor som här ställs att få sitt svar. Ulrica Messing gör mig litet besviken när hon säger att hon inte märkt något konkret i Gävleborgs län. Det är, herr talman, mycket märkligt med tanke på att Gävleborgs län, utöver ordinarie anslag, tilldelats totalt nästan 750 miljoner kronor för insatser i vägar i de s.k. paket som det har beslutats om under 1991 och 1992. De inkluderar även beslut som fattades under den förra regeringens tid. Jag tycker inte att vi i det här sammanhanget skall försöka öronmärka vem som har bidragit med vad, för det är ju de svenska skattebetalarna som står för de satsningar som görs, oavsett vem som har regeringsmakten vid olika tillfällen. Bl.a. innefattas en mycket stor investering på E 4:an norr om Söderhamn. Hittills är ungefär 340 miljoner kronor anslagna till detta. I övrigt kommer medlen i huvudsak att användas för insatser på länsvägar. När det gäller projektet E 4:an pågår för närvarande arbetet på Vägverket med att ta fram bygghandlingar för den aktuella delen, Söderhamn--Enånger. Arbetet kommer i huvudsak att vara klart i vinter. Det görs en samplanering med Banverket. Byggandet planeras ske med gemensamma entreprenörer. Det är alltså den planeringsinriktning som vi har. Vi försummar alltså ingen tid här utan arbetar intensivt på att få fram pengarna, för det kostar mycket pengar. Enånger. För Banverkets del handlar det om ungefär 1 miljard kronor. Det är alltså ungefär 1,8 miljarder kronor som detta projekt kostar. De pengarna finns inte med i någon plan i dag, utan det gäller att ta fram dessa. Jag är övertygad om att de tre frågeställarna kommer att vara beredda att också arbeta för att finansieringen skall kunna genomföras. Axel Andersson påpekade att Gävleborg har landets högsta ungdoms och byggarbetslöshet. Han vill inte lasta regeringen för den internationella delen. Sanningen är att den här situationen har dels en internationell del, dels en mycket stor inhemsk del: de försummelser som förekommit när det gäller att åstadkomma balans i statens affärer. Det är detta som nu väller över oss med den oerhörda kraft som vi har kunnat konstatera. Beträffande de mindre vägarna, Axel Andersson, har vi satsat 3,7 miljarder kronor. Gävleborgs län kommer i den fördelning av dessa pengar som kommer att offentliggöras i och med att riksdagen har fattat sitt beslut att tillhöra vinnarna.
Herr talman! Kommunikationsministern påminner mig om att det var mitt eget parti som hade regeringsmakten under 80-talet. Det är jag medveten om, och jag önskar att det hade varit så i dag också. Tyvärr var jag inte med då, så jag hade inte så stora möjligheter att vara med och forma besluten. I dag finns det arbetskraft, och det finns kunnande och behov. Det är nödvändigt och dessutom billigt att satsa. Jag är glad över att kommunikationsministern nämner detta med finansieringen. Det är vår trumf i Gävleborg. Det hoppas jag att kommunikationsministern är medveten om. Det är få projekt som har kommit så långt i planeringen och där de kommuner som projekten berör skall vara med och finansiera. Samtliga kommuner efter Gävleborgskusten plus Sundsvall och länstyrelserna i både Gävleborg och Medelpad är beredda att var för sig lägga 100 miljoner kronor till projektet. Det är väl ingen dålig start. Jag ser att kommunikationsministern nickar. Det är bra. Jag måste rätta en sak. Det är inte bara projektet rörande sträckan Enångar--Hudiksvall som skulle ge 2 000 nya arbetstillfällen, utan det gäller också om hela projektet skulle komma i gång. Det är också då man kan göra samordningsvinster. Vägverket skulle kunna starta tidigare med sina byggen på E 4:an än vad Banverket kan göra. Vissa delar av sträckningen är klara vid Banverket, inte alla. Det är först då pengarna finns för hela projektet som man kan göra den stora samordningsvinsten. Det är vad jag menar. Vi fick en bro vid Ljungan i senaste paketet, det är vi jätteglada för. Men det är inte tillräckligt, det behövs så mycket mer. Med en arbetslöshet på 13 % och en byggarbetslöshet på 40 % skulle några riktigt stora långtidsprojekt, som skulle ge flera års jobb, vara nödvändiga för oss för att få litet ljusning.
Herr talman! Jag skall också tacka kommunikationsministern för de upplysningar han har gett. Jag vill ta upp tre saker. Mats Odell ägnade början av sitt svar till mig åt att belysa den socialdemokratiska regeringens insatser under 80-talet. Så långt kan jag ge Mats Odell rätt att när det gäller beloppen är inte skillnaderna så stora. Men när det gäller den situation där insatserna skulle göras är skillnaden stor. Det rådde under 80-talet en högkonjunktur med konkurrens om arbetskraft och medel. Det stora projekt den här debatten mest handlar om, samprojektet Ostkustbanan/E 4:an, dök upp under 80-talet och mognade fram under 80-talets slut. Det är riktigt som kommunikationsministern säger att starten gick i slutskedet av den socialdemokratiska regeringsperioden. Vidare säger Mats Odell att vi skall vara glada i Gävleborg, som har fått 0,7 miljarder. Det är vi också. Men jag tycker inte att man så stort kan slå mynt av den saken. Detta är inte ett Gävleborgsprojekt, utan det är ett Norrlandsprojekt. Det är ett infrastrukturprojekt som har betydelse för hela det avlånga Sverige norr om Stockholm--Uppsala. Det berör vårt län, och det är angeläget för oss. Men som Ulrica Messing sade har projektet hög prioritet för hela vår del av landet och för de viktiga industrier som vi har, bl.a. Till sist: Gävleborg kommer att höra till vinnarna, sade Mats Odell. Jag hopppas att Mats Odells signal i dag är riktig. När miljöministern svarade på frågor talades det om signaler. Vad vore riktigare än att ta kommunikationsministern, som har med signaler att göra, på orden och säga att det var bra med en riktig signal?
Herr talman! Vi kan länge diskutera 80-talet som ett förlorat årtionde eller gjorda misstag och leta efter syndabockar. Men det viktiga är ändå att diskutera dagens situation med lågkonjuktur och arbetslöshet och försöka att hitta en framtid, inte bara för hela Sverige utan också, och i synnerhet, för Norrlandslänen. Som kommunikationsministern vet finns det mycket tung industri i Gävleborgs län och utefter hela Norrlandskusten. Därför krävs det med tanke på utvecklingstendenserna förbättringar av transportsystemet i Sverige, och särskilt i nämnda län. Våra län har ett ofrånkomligt och geografiskt betingat transporthandikapp. Avstånden är längre än för många konkurrenter till de stora stora export och importmarknaderna på kontinenten. Vår hemmamarknad är begränsad, och lokaliseringen av industrin är mera spridd än i landet i övrigt. Avståndshandikappet kommer att förstärkas när EG:s inre marknad öppnas och transportmarknaden avregleras. Jag nämnde tidigare EG:s planer för transporter och infrastruktur. Oavsett hur trafiksituationen utvecklas i berörda områden är det därför av största vikt att förbättra vårt internationella konkurrensläge genom att effektivisera transporterna såväl inom landet som till och från kontinenten. När olika infrastruktursatsningar prioriteras, hör man väldigt ofta att det skall satsas i mellersta och i södra Sverige. När man prioriterar bort infrastruktursatsningar från Gävleborg och de andra skogslänen, är då syftet att tala om för våra industrier -- pappers och massaindustrier, stålverk m.fl. -- att regeringen inte tror att dessa industrier har någon framtid i Sverige? Är detta svaret till de norrländska industrierna, kommunikationsministern?
Herr talman! Det är mycket glädjande, Ulrica Messing, att kommunerna utefter Norrlandskusten är beredda. Så har det också varit med Ostkustbanan. Vi behöver inte jämföra med andra motsvarande projekt som inte gick att genomföra i en första omgång. Norrlandskommunerna har en mycket positiv attityd till att åstadkomma någonting och att även vara med själva och bidra till utvecklingen. Jag talar då om statens andel. Axel Andersson sade att det var högkonjunktur under 80-talet. Det är alldeles riktigt. Om man ser på en kurva över transfereringar -- dvs. det som staten pumpar ut till hushållen, konsumenterna -- och jämför den med en kurva över infrastrukturinvesteringarna i relation till bruttonationalprodukten, går dessa kurvor isär. Det år som man hade den största volymen på konsumtionen hade man samtidigt den lägsta volymen på infrastrukturinvesteringarna. Det var lättare då. Det var överskott i statens affärer. Även om priserna för entrepenaderna var högre, var situationen helt annorlunda. Det är alldeles rätt att detta inte bara är ett Gävleborgsprojekt. Ostkustbanan är något av en grundbult för fortsatta järnvägsinvesteringar också norrut. Den har stor betydelse för hela Norrland, och det är jag mycket väl medveten om. Sinikka Bohlin sade mycket riktigt att vi inte skall diskutera 80-talet, utan att det viktiga är nuet. Jag återupprepar att jag i budgetpropositionen kommer att ange hur det fortsatta infrastrukturprogrammet skall finansieras och hur resurserna sedan skall fördelas på olika investeringsobjekt, vilket riksdagen kommer att vara med och besluta om. I den proposition om investeringsinriktningen, som vi räknar med att läggga på riksdagens bord någon gång under februari-mars, kommer vi att bl.a. redogöra för underlagen från Vägverket och Banverket, som kommer in i mitten av januari. Sedan startar den parlamentariska processen, som skall leda fram till ett beslut i riksdagen om investeringsinriktningen. Sinikka Bohlin frågade om vi försöker att prioritera bort våra basindustrier utefter Norrlandskusten. Det är precis tvärtom. Den satsning på 3,7 miljarder -- 2 miljarder 50 miljoner anslogs i kompletteringspropositionen, och senare anslogs ytterligare 1,5 miljarder -- som nu har gjorts på de mindre länsvägarna är noga räknat den största satsningen i modern tid på länsvägnätet. Detta hade ju förfallit på ett helt oacceptabelt sätt i skogslänen, vilket drabbade människor i glesbygd och våra basnäringar -- framför allt skogsindustrin. Jag vågar påstå att det har gjorts en omfattande satsning från denna regerings sida.
Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Ministern sade att Ostkustbanan är en grundbult för övre Norrland. Det tackar jag för. Det finns en fara att vi från Gävleborg, som är engagerade och pådrivande i den här frågan, ofta stämplas som enbart patriotiska eller som lokala politiker. Det är i och för sig var och en av oss, men den här frågan handlar inte bara om oss i Gävleborg utan också om Norrland i sig är en grundbult för övriga Sverige. Eller är det bara så, att Ostkustbanan är en grundbult för Norrland? Hur viktig tycker ministern att den här frågan är för Sveriges möjligheter att ha en stark infrastruktur över hela landet och inte bara i vissa delar? Vi är nog inte ensamma om att uppleva att gränserna mellan olika länder krymper. Det är faktiskt lättare att ta sig fram och tillbaka. Man upplever nya vyer. Det innebär stora möjligheter. Kan vi hänga på den möjligheten? Hur viktiga är i så fall alla delar av landet?
Herr talman! Jag har en avslutande fråga till kommunikationsministern. Innan vi fattar beslut här i kammaren och medan frågor om infrastruktursatsningarna bereds, hinner det ju bli vår. Är kommunikationsministern beredd att redan nu 1992, detta nådens år, trycka på startknappen för de projekt som jag och mina kamrater har talat om och de projekt som är klara att sättas i gång? Problemet finns redan. Den arbetslösa arbetskraften i Gävleborgs län har redan varit arbetslös i flera månader. Därför vore det rimligt att ge dem som är arbetslösa arbete så snart som möjligt, helst redan i år. Det går att ordna.
Herr talman! Visst har vi från skogslänen en positiv attityd. För oss är detta en överlevnadsfråga. Vi behöver våra basindustrier för att över huvud taget kunna leva och verka även norr om Dalälven. Jag sade att jag ibland uppfattar att prioriteringarna i fråga om infrastruktur görs i Mälardalen och södra Sverige. Mälardalen och södra Sverige får helhetsprojekten, dvs. sådana projekt som genomförs i sin helhet, från början till slut. Vi från Gävleborg upplever det så, att vi får en liten bit i taget, t.ex. när det gäller Ostkustbanan och norra stambanan. Projekten blir alltså utdragna över en mycket lång period. På grund av den enorma arbetslösheten finns det en fri kapacitet på många håll. Därför finns det behov av att starta allt som är planerat så fort som möjligt. Det är bra att det kommer en proposition i februarimars, och före dess kommer budgetpropositionen. Sedan börjar den parlamentariska processen, som kommunikationsministern sade. Där ligger också problemet i sin helhet. Det tar så lång tid innan vi startar, och då har vi förlorat tid på vägen. Det är ändå fråga om en hel sträcka, från Stocholm till Sundsvall. Varför inte satsa nu? En annan sak som också oroar litet grand är att det tar så lång tid att sätta i gång beslutade projekt. Dessutom är byggnadstiden ofta onödigt lång. Det finns goda möjligheter att under rådande lågkonjunktur forcera och koncentrera utbyggnaden på ett helt annat sätt än vad man har gjort tidigare. Annars riskerar vi att viktiga projekt inte ens har kommit i gång ordentligt och ännu mindre har hunnit genomföras när konjunkturen vänder. Förutom bortfallet av behövliga arbetstillfällen under lågkonjunkturen går vi därmed också miste om infrastrukturinvesteringarnas nyttoeffekt i ett kritiskt ekonomiskt skede. Jag tolkar kommunikationsministerns svar bara på ett sätt, nämligen att det inte finns någon samlad arbetsmarknads och näringspolitik. Det finns kanske inte heller någon riktig vilja hos regeringen att satsa nu inför framtiden på infrastrukturen i Gävleborg och norröver. Vi tror att vi kommer att behövas även i framtiden för hela Sverige.

Herr talman! Ulrica Messing frågar mig om Norrland är en grundbult för hela Sverige. Ja, så är det. Frågan är naturligtvis något märklig på ett sätt. De satsningar på Norrland som har gjorts får jag dagligen och stundligen försvara när jag möter folk från Skåne, Mellansverige och Stockholm. Jag har för de olika riksdagsgrupperna redovisat profilen på infrastruktursatsningarna. Den fråga man får är: Varför satsar ni bara på Norrland? Ingen är nöjd någonstans, vilket är förståeligt. Behoven är så enormt mycket större än de medel som står till förfogande. Men jag arbetar efter devisen ''Hela Sverige skall leva''. Vi försöker fördela resurserna så rättvist som möjligt, inte bara med hänsyn till var människor bor -- då skulle resurserna hamna på helt andra ställen -- utan också med hänsyn till den här nämnda principen. Jag tror att Ulrica Messing, Axel Andersson och Sinikka Bohlin ändå innerst inne, om ni studerar detta, drar denna slutsats. Axel Andersson frågade om jag är beredd att trycka på startknappen nu -- som om det hade funnits en sådan i talarstolen. Då skulle en armada av entreprenadmaskiner rulla ut i terrängen. Detta är naturligtvis vad alla tror. Men regeringen kan faktiskt inte anvisa några pengar. Är ni riksdagsledamöter beredda att överlåta på regeringen att anvisa pengar? Skall vi hoppa över budgetprocessen? Det tror jag ärligt talat inte att vi skall göra, utan vi har den process vi har. Budgeten för nästa budgetår beslutas här i riksdagen. Det måste vi faktiskt finna oss i. Jag skulle inte ha något emot om regeringen fick anvisa pengar, men det är alltså inte möjligt. Sinnika Bohlin tycker att det är en utdragen process. Varför inte satsa nu? frågar hon. Det tar lång tid att komma i gång med beslutade projekt. Detta är fel. Det är en myt. När det gäller byggandet av Ostkustbanan finns det över huvud taget ingen försening. Projekten löper helt i enlighet med den tidsplanering som har gjorts. Tala då om vilka projekt som har tagit lång tid, som inte har kommit i gång i enlighet med besluten. Det förekommer väldigt många diffusa beskyllningar här. Jag skulle därför vara väldigt tacksam om jag fick reda på vilka projekt som är försenade i förhållande till planeringen. Beträffande E 4:an, som nu diskuteras, är man sen i starten. Det beror, mina vänner, på att det gjordes en omfördelning i en politisk process. Vi tog pengar från en sydligare del av Sverige och satsade dem på E 4:an i ert län, trots att projekteringen inte var färdig. Vi gjorde detta väl medvetna om att projektet skulle kunna komma i gång först betydligt senare. Tycker ni att det var fel? Skulle vi ha satsat pengarna enligt Vägverkets förslag, så att arbetet hade kommit i gång tidigare? Jag tycker att det behövs viss sans och måtta i den här debatten.

Herr talman! Berith Eriksson har frågat mig om regeringen avser att protestera mot Turkiets militära närvaro i norra Irak och vilka möjligheter regeringen ser för att aktivera ESK och FN för att förhindra upprättandet av en turkisk säkerhetszon i Irak. Herr talman! Turkiet inledde i mitten av oktober militära operationer i norra Irak för att tillsammans med de irakiska kurdernas styrkor driva ut PKK gerillan från sina baser i området. PKK har vid flera tillfällen med våldsmetoder stoppat gränshandeln mellan Turkiet och norra Irak och därmed skurit av försörjningskanalerna för de irakiska kurderna i området. Bl.a. av detta skäl har PKK kommit att utgöra en gemensam fiende till Turkiet och de irakiska kurderna. När Turkiet inledde sin militära intervention i norra Irak hade strider mellan de irakiska kurdernas styrkor och PKK redan pågått i några veckor. Det faktum att de irakiska kurderna och den turkiska militären har stridit på samma sida mot PKK understryker uppfattningen att man måste skilja på PKK och frågan om kurdernas ställning och rättigheter. Från svensk sida betonar vi kurdernas demokratiska och mänskliga rättigheter, men vi kan inte acceptera PKK:s mål eller dess metoder. Varje stat har en självklar rättighet, och även en skyldighet, att försvara sig mot terrorism och våldshandlingar. Det är dock viktigt att detta sker i enlighet med demokratiska principer och inom ramen för den internationella rättsordningen, som inte ger ett land rätt att ockupera ett annat lands territorium och där upprätta en säkerhetszon. Turkiet har förklarat att kampanjen i norra Irak är en tidsmässigt begränsad aktion som enbart riktar sig mot PKK. Man har förklarat att man inte har för avsikt att upprätta en säkerhetszon i området och att de turkiska styrkorna skall dras tillbaka inom kort. Därmed ter sig spekulationerna om en turkisk annektering av området inaktuella. Jag utgår ifrån att Turkiet kommer att agera i enlighet med dessa förklaringar. Vi kommer från svenskt håll att fortsätta att följa frågan noga. Mot denna bakgrund ser jag i dag inga förutsättningar för att ta upp frågan i FN eller ESK. Den europeiska säkerhetskonferensen, ESK, ser sig för övrigt visserligen som ett regionalt organ enligt FN:s stadga, men ESK ser inte som sin uppgift att agera i politiska frågor som ligger utanför dess överenskomna tillämpningsområde. Norra Irak hör inte till detta tillämpningsområde. Den turkiska regeringen deklararerade vid sitt tillträde för ett år sedan att respekten för de mänskliga rättigheterna skulle förbättras och att kurdfrågan skulle lösas genom ekonomiska, sociala och demokratiska investeringar i de sydöstra delarna av Turkiet. Jag hoppas att Turkiet framdeles kommer att agera efter dessa riktlinjer.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Så många förändringar som har skett och som nu sker i en rasande takt i världen har vi tidigare inte upplevt. Självfallet kräver tiden därför, inte minst av utrikespolitiken, snabba beslut och handlingskraft baserad på intresse, engagemang och kunskap. För en månad sedan, den 5 november, ställde jag några frågor till utrikesministern om Turkiets närvaro i irakiska Kurdistan. En månad är en ganska lång tid när det gäller andra länders politiska och militära utspel. Turkiet har snart slutfört sitt tillbakadragande från Kurdistan. Att den turkiska ockupationsarmén nu drar sig tillbaka är nog inte ett resultat av regimens egen vilja eller den svenska regeringens tystnad, utan det är ett resultat av att det finns länder, exempelvis Tyskland, som reagerade och agerade snabbt och som markerade för den turkiska regimen att dess militära närvaro i irakiska Kurdistan inte kunde accepteras. Den bild av verkligheten som utrikesministern ger i sin beskrivning av händelseförloppet vid turkarnas inmarsch i norra Irak tyder på en hög grad av okunnighet och är faktiskt felaktig. Den kurdiska federationen, kurdernas regering och parlament har aldrig bett om Turkiets hjälp. Tvärtom har partiledarna Barzani och Talabani och parlamentet bestämt protesterat vid flera tillfällen. Den talmansdelegation som nyligen besökte oktober. Dagen efter, den 30 oktober, gick den turkiska militären in med 20 000 soldater och ockuperade ett område på mer än 40 000 km2. Den turkiska styrkan har inte fört några strider i området, eftersom den kurdiska persmergan redan hade avväpnat PKK-styrkan och fört den i förvar på en särskilt övervakad plats. Men veckorna innan ockupationen bombade turkarna områden i irakiska Kurdistan, som så många gånger förr, utan urskiljning, vilket medförde att fler civila irakiska kurder än anhängare av PKK-gerillan dödades. I det här sammanhanget bör påpekas att den styrka som fanns inne i irakiska Kurdistan var marginell. De flesta PKK-aktivisterna finns inne i Turkiet. En del av dem finns i skydd av antingen Saddam, PKK har med våldsmetoder stoppat gränshandeln genom att skjuta lastbilschaufförer, men det har skett på den turkiska sidan. För mig är det ofattbart att inte Turkiet med sin stora militärmakt kan säkra 20 km väg innanför sina egna gränser. PKK använder sig av terrormetoder, men man kan knappast påstå att det är en maffiaorganisation. PKK har fötts ur en verklighet, nämligen det turkiska förtrycket av den kurdiska minoriteten. Statens terror och gerillans terror har hela tiden skruvats upp, men det finns en mycket klar och påtaglig relation. Till sist vill jag fråga: Kan man bedriva utrikespolitik enbart med förhoppningar? Norra Irak hör inte till ESK:s tillämpningsområde, men hela Turkiet gör det. Trots åratals förhoppningar har situationen hela tiden försämrats i de kurdiska provinserna i Turkiet. Den Amnestyrapport som kom för några veckor sedan borde bara den ses så allvarligt av ESK:s länder att man reagerade mot Turkiets väg bort från sina storstilade deklarationer om respekt för mänsklga rättigheter. Turkiet är ju medlem av ESK, och man måste väl också fråga sig vad medlemsländerna gör utanför sitt eget territorium.
Herr talman! Sveriges utrikespolitik i vad avser Turkiet kan inte benämnas som annat än strutspolitik. Det är den slutsats som jag drar efter att ha hört interpellationssvaret och utrikesministerns såväl som biståndsministerns tidigare uttalanden om Turkiet. Att likt strutsen sticka huvudet i sanden för att slippa se det obehagliga löser inga problem, särskilt inte när man som Sverige inom kort skall bli ordförandeland i ett för Turkiet och Sverige gemensamt organ, vars främsta uppgift är att förhindra och lösa konflikter, inte att gömma undan och förtiga dem. I ESK:s Parisstadga slås målen och medlen när det gäller demokrati, marknadsekonomi, icke-våld, respekt för minoriteters och gränsers okränkbarhet fast. Turkiet har därtill undertecknat Europarådets och FN:s konvention om mänskliga rättigheter samt konventionen om tortyr. Utrikesministern säger i slutet av interpellationssvaret att hon ''hoppas att Turkiet framdeles kommer att agera efter dessa riktlinjer.'' Såsom ordförandeland i ESK duger det inte med fromma förhoppningar, utan det krävs även ett agerande. Det finns mycket litet som tyder på att Turkiets deklarationer är annat än tomt prat. Verkligheten med Turkiets behandling av den kurdiska minoriteten på 15 miljoner människor pekar i stället på det rakt motsatta. Turkiets behandling av kurderna står inte Saddam Husseins efter. I krigföringen ingår som mildare varianter förtryck, diskriminering och tortyr. Som mer uppseendeväckande varianter ingår mord på enskilda och utplåning av hela städer och byar i kurdiska områden -- dock utan att Sverige reagerar. Inte har väl Sverige officiellt fördömt bombningarna av Sirnak och av ytterligare två städer för två par veckor sedan? Har Sverige officiellt fördömt förhållandet att, enligt Amnestys rapport den 10 november i år, antalet ''politiska mord nått oöverträffad nivå''? Har Sverige fördömt att systematisk tortyr blir allt vanligare och att minst tretton personer den senaste tiden dött i häkte efter tortyr? Den turkiska regeringen sade vid sitt tillträde att alla polisstationer skall få väggar av glas. Är detta det som man kommer att få se genom dessa väggar, då måste man reagera. Turkiets säkerhetsstyrkor arbetar i sydöstra Turkiet, med nära nog total straffrihet enligt Amnesty. Är detta inte tillräckligt för att Sverige som ordförandeland i ESK skall reagera? Utrikesministern hävdar säkert att Turkiet har rätt att försvara sig mot våldshandlingar och terrorism. Kan verkligen 10 000 PKK-anhängare rättfärdiga att 15 miljoner kurder i Turkiet och ytterligare några miljoner kurder i Irak offras på vägen? Turkiets militära intrång i norra Irak är varken mer eller mindre ett led i Turkiets försök att splittra och försvaga kurderna. De irakiska kurdernas relativa självständighet efter Gulfkriget ses naturligtvis som ett hot av Turkiet. De egna kurdernas krav på självbestämmande kan ju få näring av de irakiska kurdernas relativa framgångar. Rätt till självbestämmande är visserligen en av de mänskliga rättigheterna, men eftersom Turkiet inte respekterar övriga mänskliga rättigheter så respektar man naturligtvis inte rätten till självbestämmande heller. Det borde ha varit ett självklart krav från Sverige, som tillträdande ordförandeland i ESK, och redan nu en del av trojkan, att kräva att Turkiet omedelbart drar tillbaka sina ca 20 000 soldater från norra Irak, som exempelvis Tyskland gjorde. Ett annat krav som Sverige borde ställa är att vägen till norra Irak -- den enda tillgängliga för mat och förnödenheter, liksom för FN:s humanitära hjälp -- Sverige bör också förbjuda all vapenexport till Turkiet, eftersom dess egna minoriteter förtrycks. Turkiet kan alltså inte komma i fråga när det gäller vapenexport, enligt svensk lagstiftning. Att likt strutsen sticka huvudet i sanden och inte låtsas se eländet är föga hedrande för Sverige. Kommer utrikesministern, som ESK-orförande, att aktivt verka för att Turkiet skall följa ESK:s principer och Europarådets och FN:s konventioner om mänskliga rättigheter?
Herr talman! Berith Eriksson och jag för ofta debatter om Turkiet här i kammaren. Debatterna brukar föras i en trevlig ton, vilket jag har varit tacksam för, och jag tror att saken i sig vinner på detta. Jag uppfattar Berith Erikssons beskrivning av den turkiska verkligheten som tämligen ensidig. Jag säger det för att kvittera Berith Erikssons utsaga att det jag framför här inte stämmer med hennes uppfattning. Verkligenheten är mycket komplicerad. Det är ett faktum att irakiska kurder och den turkiska militären har stridit på samma sida mot PKK, och det är ett faktum att PKK, genom att mörda turkiska lastbilschaufförer, lyckades att stänga av försörjningen till Iraks kurder. Verkligheten som vi har att möta är alltså mycket komplicerad och långt ifrån trevlig. Saken vinner säkert på att man väljer att inte förenkla skeenden, utan se verkligheten som den är. Jag beklagar att Viola Furubjelke väljer att ställa sig på sidan för den ensidiga och förenklade beskrivningen av skeendet. Under lång tid har Sverige i Europarådet och bilateralt arbetat med Turkietfrågan. Turkiet har under perioder mycket bestämt försökt röra sig i riktning mot större respekt för mänskliga rättigheter. Detta har klargjorts i Europarådet. Vi vet samtidigt att betydande frågetecken har kvarstått. Det som vi har kunnat se sedan den turkiska regeringen tillträdde är en mycket kraftig viljeyttring för respekten av de mänskliga rättigheterna och för utökningen av friheten att utöva sina kulturella och språkliga rättigheter för den kurdiska befolkningen. Detta välkomnar vi. Jag håller med om att det under den allra senaste tiden finns mycket allvarliga tecken som -- det finns också med i rapporten från Amnesty -- tyder på att det arbete som vi tidigare haft anledning att notera när det gäller förbättringen av respekten för de mänskliga rättigheterna inte fortskrider i den takt som vi önskar. Rapporterna i anledning av detta är allvarliga, vilket jag håller med om. Sverige för upp Turkietfrågan i bilaterala sammanhang, när vi träffar företrädare för Turkiet. Jag själv och även Alf Svensson har vid ett längre samtal haft möjlighet att tala med den minister i Turkiet som har hand om frågorna om mänskliga rättigheter. Det är ett framsteg i sig att det finns en minister för MR-frågor. Jag fick också möjlighet att tala med honom när han var här i Sverige på Internationella juristkommissionens möte i höstas. Vi har alltså möjlighet att föra en dialog med Turkiet, och den är väldigt viktig. Jag tror att dialogen kan bli mycket effektivare om samtidigt Sveriges utgångspunkt är respekten för Turkiets rätt att bekämpa terrorism.
Herr talman! Jag tycker också att vi skall ha en trevlig ton när vi debatterar, och jag anser mig inte ha varit otrevlig. Jag följer mycket noga Turkiets utspel, och signalerna i samband med inmarschen var inga entydiga sådana. Süleyman Demirel deklarerade att gränserna är feldragna, och att Turkiet anser att den gamla gränsdragningen från 1923 skall gälla, i vilken området ända ner till Mosul ingår. Det förekom också uttalanden från höga militärer om att det rådde ett maktvakuum, som skulle innebära att Turkiet ansågs ha rätt att gå in i Irak. Det är ett faktum att de irakiska kurderna aldrig har bett Turkiet om hjälp. När utrikesministern anser att jag har ensidig information undrar jag om utrikesministern eller UD över huvud taget har varit i kontakt med det sittande parlamentet i Kurdistan, för att ta reda på fakta. Till skillnad från samtliga arabländer i området -- Iran har exempelvis diktatur -- har kurderna i irakiska Kurdistan genomfört demokratiska val. Deras beslutsamhet att införa parlamentarisk demokrati med flerpartisystem bör stödjas med alla medel, i stället för att dränkas med tystnad och likgiltighet. Det är inte bara den turkiska ambassaden som informeras om vad som sägs här i kammaren, utan det kurdiska parlamentet nås också av det. Vi fick veta det när delegationen var här. Inte bara för min skull, utan för Sveriges skull över huvud taget, tycker jag att det är pinsamt att det här i kammaren framförs en så ensidig beskrivning av händelserna som i Margaretha af Ugglas svar. Den är densamma som den officiella turkiska propagandan, och Turkiet har ju orsak att föra fram synpunkter som gagnar just deras syften.
Herr talman! Jag beklagar om utrikesministern ser det här som ett ensidigt ställningstagande. Om jag får citera en passus i svaret kanske jag med det som utgångspunkt kan få argumentera för att jag går ut så hårt. Utrikesministern skriver: ''Den europeiska säkerhetskonferensen, ESK, ser sig för övrigt visserligen som ett regionalt organ enligt FN:s stadga, men ESK ser inte som sin uppgift att agera i politiska frågor som ligger utanför dess överenskomna tillämpningsområde. Norra Irak hör inte till detta tillämpningsområde.'' Det är detsamma som att säga att det inte är vårt bord utan att det ligger utanför. Men det är Turkiet som har begått de här kränkningarna, och Turkiet är ett ESK-land. Turkiet har förpliktigat sig att följa Parisstadgan och ett antal andra konventioner. Om Turkiet gör sig skyldigt till sådana här övergrepp måste ESK naturligtvis agera. En förlängning av detta resonemang vore om Frankrike, eller kanske Sverige, skulle kränka ett annat lands gränser eller gå in i ett annat land för att bekämpa en minoritet; skulle inte ESK eller något annat internationellt organ agera då? Även om detta område ligger utanför ESK:s geografiska upptagningsområde, är det naturligt att Sverige måste reagera när en ESK-medlem på det här sättet kränker mänskliga rättigheter. Den ensidighet som Margaretha af Ugglas anklagar oss för utgår väl från att vi inte fokuserar debatten på terroristerna och PKK:s mord och övergrepp. Självfallet måste de också fördömas -- det är helt naturligt. Men PKK har inte särskilt mycket att göra med kurder i allmänhet, och de flesta kurder tar avstånd från PKK. PKK har ungefär 10 000 anhängare, eller soldater. Tyvärr ökar antalet sympatisörer till PKK i dag, eftersom den turkiska regeringens våld mot PKK i så hög grad också drabbar civila kurder. Om Turkiet lade om sin politik härvidlag skulle man nog så småningom få se ett förminskat PKK. Amnestys rapport kvarstår: mänskliga rättigheter kränks regelbundet och systematiskt i Turkiet. Den senaste rapporten, som talar om ett oöverträffat antal politiska mord, är så alarmerande att Sverige måste reagera. Också systematisk tortyr förekommer i häkten. 13 människor har dött efter tortyr i häkten på senare tid, enligt Amnesty, som jag anser vara en trovärdig källa. Jag tycker att detta är skäl för att Sverige skall visa framfötterna, särskilt som ordförande i ESK.
Herr talman! Jag vill säga något om det komplicerade läget, kanske i första hand till Viola Furubjelke. Om man ser till det folkrättsliga rättsläget i norra Irak, är det så att FN har sanktionerat de åtgärder som har vidtagits till skydd för den kurdiska befolkningen. Därmed råder för närvarande mycket speciella förhållanden i området, som inte medger en strikt legalistisk syn på det turkiska uppträdandet. Det turkiska uppträdandet står inte i överensstämmelse med folkrätten, vilket jag även har sagt i mitt svar. Samtidigt kan konstateras att Irak i praktiken inte kan ta ansvar för säkerheten i denna del av sitt territorium, viket också gör situationen speciell. Berith Eriksson var inne på de diskussioner som har förts om s.k. flexibel gräns mellan Turkiet och Irak. Vi har naturligtvis noterat att det, enligt vissa uppgifter, har förts diskussioner mellan Turkiet och de irakiska kurderna om skapandet av en s.k. flexibel gräns, vilket skulle ge dem ömsesidiga rättigheter att operera inom ett visst område på den andra sidan gränsen. Jag vill därmed gärna göra den deklarationen, att jag förväntar mig att Turkiet står fast vid de förklaringar som man tidigare har givit om sin avsikt att respektera Iraks territoriella integritet. Det är viktigt att säga det här i kammaren.

Herr talman! Redan den 14 november skrevs ett avtal mellan befälhavaren för den turkiska styrkan Barzani och Jelal Talabani i staden Silopi. I avtalet förbinder sig Turkiet att dra tillbaka sina styrkor med omedelbar verkan. Det har gått mycket långsamt, och det krävs nog att de fortfarande har ett internationellt tryck på sig. I avtalet sägs också att Turkiet skall bygga 70--80 militära posteringar för gränskontrollen, men de skall bemannas av kurdisk armé. Turkiet anser sig ha rätt till information om vidtagna åtgärder vad gäller gränssäkerheten från den kurdiska sidan. Från kurdisk sida i Irak har det aldrig framförts önskemål om flytande gräns, eftersom man vet hur Turkiet agerade inför deras hot om att gå in. Jag åkte genom området i september och kunde då konstatera, vilket jag tog upp i kammaren, att man inte har någon användning av tungt artilleri om man skall bekämpa PKK-gerillan i bergen, vare sig på den turkiska eller på den irakiska sidan. De stod där vid gränsen, och de åkte ända fram till gränsen och hotade. I det läget gjorde Talabani ett utspel -- jag fick det översatt från turkiska tidningar, och jag vet inte vilken sanningshalt det hade -- där han sade att de hellre kunde tänka sig att vara i federation med Turkiet än med Irak. Faktum är att kurderna har utropat en federation. Hela den övriga irakiska oppositionen har vid ett möte i september erkänt den kurdiska federationen, och det finns långt framskridna planer på vad som skall hända när Saddam faller. Ingen av dem säger i dessa dokument att Irak skall delas, utan Irak skall bestå av federationen.
Herr talman! Berith Erikssons sista inlägg visar hur komplicerad situationen är. Den svenska utgångspunkten är att de gränser som finns är de som skall respekteras och att Iraks territoriella integritet därmed skall respekteras.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig vilka svenska och internationella insatser jag är beredd att ta initiativ till för att förmå den sydafrikanska regimen att stävja våldet och påskynda utvecklingen mot demokrati och ett avskaffande av apartheidsystemet. I ett historiskt perspektiv har utvecklingen i Sydafrika de senaste åren varit snabb och löftesrik. För bara några år sedan torde få iakttagare ha anat att diskussionen i dag skulle gälla inte att, utan hur majoritetsstyre skall införas. Demokratiseringsprocessen i Sydafrika har dock inte varit problemfri utan drabbats av flera bakslag och förseningar. Detta är inte unikt för Sydafrika. Genom åtskilliga exempel i vår omvärld vet vi att djupgående systemförändringar alltid är mycket smärtsamma och svåra att genomföra. Det har aldrig funnits skäl att tro att det skulle gå lättare i Den allvarligaste stötestenen har utgjorts av det under året tilltagande våldet, som i första hand drabbar den svarta befolkningen. Den sydafrikanska regeringen har ansvaret för att skydda alla invånares liv och egendom, bl.a. genom att med kraft ta itu med de element inom polis och säkerhetsstyrkor som underblåser våldet. Men samtliga parter i landet måste ta sitt ansvar för att det fredsavtal som tillkom i september 1991 respekteras. Sverige -- och omvärlden -- har framför allt intresse av att understödja de modererande krafterna i Sydafrika, dvs. att uppmuntra till fortsatt förändringsvilja från regeringens sida samt stödja ANC och andra grupper som företräder den svarta befolkningen och verkar för demokrati. Det ligger inte i omvärldens intresse att extremgrupper till höger och vänster vinner terräng på det politiska mittfältets bekostnad. I dag spelar det internationella samfundet en ny och betydelsefull roll i Sydafrika. Till följd av Säkerhetsrådets beslut i somras finns nu ett sjuttiotal observatörer från FN, EG, OAU och samväldet som i nära samverkan på plats följer utvecklingen. Sverige har välkomnat detta. Förhoppningen är att de internationella observatörernas närvaro skall kunna bidra till att våldet dämpas och förhandlingsklimatet främjas. Härutöver har FN:s generalsekreterare nyligen sänt en mission under ledning av den norske diplomaten Tom Vraalsen till Sydafrika för att med parterna diskutera hur FN:s bidrag till fredsprocessen skall kunna stärkas. Dennes rapport från besöket kommer längre fram att behandlas av säkerhetsrådet. Från svensk sida har vi genom vår legation i Pretoria regelbundna kontakter med representanter för ett mycket brett spektrum av det sydafrikanska samhället. I sådana samtal har våra diplomatiska representanter tillfälle att också lämna Sveriges kommentarer till och reaktioner på den utveckling som äger rum. Jag kan här också erinra om det tillfälle till kontakter på mycket hög nivå som gavs när Sydafrikadelegationen besökte landet i februari i år. Herr talman! Av det jag här redovisat framgår att det internationella samfundet under sommaren har tagit viktiga initiativ i Sydafrikafrågan, främst genom den aktiva roll FN givits. Till följd av beslut i Säkerhetsrådet finns nu för första gången internationella observatörer på plats i landet. Säkerhetsrådet har vid sina fortsatta diskussioner om utvecklingen i Sydafrika, bl.a. på grundval av Vraalsen-missionens rapport, möjlighet att överväga och besluta om de ytterligare åtgärder som rådet kan finna påkallade.
Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Sverige har ju mycket länge visat ett mycket stort intresse för utvecklingen i Sydafrika och även spelat en aktiv roll, både genom de påtryckningar som vi tillsammans med andra länder har genomfört mot den sydafrikanska apartheidregimen och genom det stöd som vi under lång tid har givit till de demokratiska krafterna. Det är därför, som jag ser det, naturligt att Sverige fortsätter att spela en aktiv roll och föra en aktiv politik när det gäller att stödja demokratiutvecklingen i Sydafrika. Jag delar naturligtvis utrikesministerns uppfattning om det positiva i att vi nu har en utveckling mot demokrati och mot avskaffande av apartheidsystemet i Sydafrika. Men samtidigt är det viktigt att också se de svårigheter som finns och som också berörs i utrikesministerns svar. Vi har ännu inte några garantier för att utvecklingen verkligen kommer att leda fram till ett samhälle utan rasdiskriminering och med lika politiska och andra rättigheter för alla invånare. Framför allt finns det anledning att se med oro och viss skepsis på hur den sydafrikanska regeringen driver den här processen; det är ändå regeringen som har huvudansvaret för att den skall bli framgångsrik. Stundtals spelar regeringen visserligen en pådrivande roll och arbetar konstruktivt, men med jämna mellanrum tornar det upp sig stora svårigheter: Man ställer nya krav, förhandlingarna går i stå och hela processen stannar upp. Jag får ett intryck av att regeringen har ett intresse av att dra ut på tiden och av att man faktiskt inte vill att det här skall gå alltför snabbt och smidigt. Något som förstärker det intrycket är våldssituationen i Sydafrika och den egendomliga roll som regeringen i det sammanhanget spelar. Det är uppenbart att regeringen har ett ansvar för att skydda människors liv och hälsa, och det lyckas man inte särskilt väl med. Det är litet förvånansvärt -- det sydafrikanska systemet har ju tidigare varit utomordentligt effektivt när det gällt att hålla nere olika typer av våldstendenser som man har velat hålla nere. I det här fallet finns det däremot slående exempel på passivitet från myndigheternas sida -- man har på ett som det förefaller medvetet sätt avstått från att förhindra våldsinsatser. Det har också ganska tydligt framkommit, inte minst genom Goldstoneskommissionens arbete, att regeringen eller regeringen närstående kretsar -- myndigheter -- har direkt understött våldet och spelat vad vi kan kalla ett dubbelspel; man har uppmuntrat våldstendenserna, framför allt Inkatas angrepp mot ANC. Det bidrar till bilden, att den sydafrikanska regeringens sätt att driva processen inte är på något sätt entydigt. Vi kan naturligtvis fundera litet över vad man är ute efter. Mycket tyder på att man hoppas att på det här sättet försvaga ANC. Det är klart att om man utnyttjar våld -- låt vara att man inte själv utövar det utan utnyttjar det indirekt -- för att försvaga en politisk motpart är detta oerhört allvarligt. Dessutom pågår det en privatiseringsprocess där man överför det som tidigare var offentlig verksamhet i privata händer, och privata händer innebär i det här fallet kontroll av den vita minoriteten. Man har uppenbarligen också strävanden att behålla olika typer av politiska privilegier för den vita minoriteten. Från västvärldens sida har man varit mycket uppmuntrande i den här processen. Sanktioner har i mycket stor utsträckning avvecklats. Sverige har kvar sanktionerna men har lättat påtagligt på tillämpningen. Och det är väl bra med positiva signaler. Men det är också viktigt att klargöra att omvärldens påtryckningar kommer tillbaka om utvecklingen inte leder fram till en sann demokrati och till ett sant avvecklande av diskrimineringen -- till lika rättigheter för alla. Det behövs alltså också den typen av signaler, tycker jag, och dem finns det alldeles för litet av. Dessutom skulle det naturligtvis också behövas en betydligt större närvaro från FN:s sida och ett vidgat mandat för de observatörer som finns i landet. Är Sverige berett att agera för att medvetandegöra den sydafrikanska regeringen om en otålighet från omvärldens sida och om att den positiva utvecklingen på sanktionsområdet kanske måste förbytas i sin motsats om utvecklingen inte går åt rätt håll eller inte gör det med tillräcklig smidighet? Kommer Sverige att understödja en utveckling med en större internationell närvaro och ett vidgat mandat för denna internationella närvaro?
Herr talman! Jag delar naturligtvis Pär Granstedts oro och instämmer i hans analys -- det finns en uppenbar risk att vissa kretsar i Sydafrika ser en möjlighet att genom våld försena demokratiutvecklingen. Här finns en påtaglig risk. Det är också någonting som omvärlden nu är mycket uppmärksam på och även har direkt engagerat sig i genom närvaron av FN Just i dagarna är generalsekreterarens specielle emissarie Tom Vraalsen på plats i Sydafrika. Han kommer att lämna en rapport till säkerhetsrådet. Det är mycket möjligt -- ja, t.o.m. troligt -- att han i denna rapport kommer att föreslå ett utökat FN engagemang i Sydafrika. Det kommer i så fall självklart att få svenskt stöd. Från svensk sida tillmäter vi Goldstone-rapporten mycket stor vikt. Det pågår också ett samtal just i dessa dagar mellan regeringen och ANC, boesberaad. Vi kommer således redan på måndag att ha en något klarare uppfattning om hur snabbt vi kan förvänta oss att utvecklingen går. Jag har förstått att ANC har den klara inriktningen att försöka driva på utvecklingen för att få till stånd allmänna val och demokrati. Man önskar att det skall gå snabbare än vad regeringen gör. Vi får se vad man kommer fram till. ANC:s generalsekreterare kommer på besök till Sverige i nästa vecka. Han kommer att ha ett brett spektrum av kontakter med det svenska samhället. Då har vi också en möjlighet att föra en direkt dialog och få information direkt från honom. Därmed kommer vi att få ytterligare ett utmärkt underlag för den svenska politiken.
Herr talman! Jag har också noterat de här omständigheterna. Det är glädjande att man nu återigen har kommit till förhandlingsbordet. Men det är inte första gången man gör sådana försök. Det går kanske inte att inteckna framgångarna på förhand. I dag kan vi bara hoppas att det här verkligen kommer att innebära att man kan bestämma sig för en process som leder fram till demokratiska val. Jag ser också fram emot mötet med ANC:s generalsekreterare i nästa vecka. Det är viktigt med den här kontakten. Jag efterlyser ett svenskt agerande på det här området. Jag tycker att svaret mera gäller vår iakttagande roll, dvs. hur vi följer processen. Det är värdefullt och bra att vi gör det. Jag tycker dock inte att det är tillräckligt. Det är viktigt att Sverige har en aktiv roll i den här situationen. Det handlar för det första om att stödja de demokratiska krafterna. Det gör vi i betydande utsträckning, bl.a. genom vårt bistånd. För det andra måste vi klargöra, och försöka få andra länder att klargöra, för den sydafrikanska regeringen att vi inte tycker att saken är klar. Man har i västvärlden avvecklat sanktioner och nästan gett ett intryck av att man tycker att det har ordnat sig. Så är det inte. Vi måste visa att vi ser med betydande allvar på de svårigheter den här processen har mött och på den tvivelaktiga roll som regeringen trots allt spelar. Vi måste klargöra att en brist på utveckling på det här området kan leda till en hårdnande attityd från omvärlden. Det är också rimligt att Sverige spelar en pådrivande roll när det gäller att få till stånd ett utökat FN-engagemang och ett vidare mandat för FN:s verksamhet i Jag skulle gärna se en någorlunda hög svensk profil på det här området. Jag tycker kanske inte riktigt att det utrikesministern har sagt hittills ger intryck av den aktiva roll som jag skulle önska mig.
Herr talman! Pär Granstedt bidrar ju själv på ett alldeles utmärkt sätt till denna höga svenska profil och även till engagemanget i den svenska riksdagen. Det tycker jag är helt utmärkt. Jag hoppas och önskar naturligtvis att det breda engagemang som har funnits för Sydafrika under den fruktansvärda perioden av apartheidpolitik skall gå över i ett konstruktivt samarbete med ett demokratiskt Sydafrika.
Herr talman! Jag är naturligtvis mycket smickrad av att utrikesministern tillskriver mig, och jag förmodar även andra här i riksdagen, denna roll. Men det kanske inte är tillräckligt. Enligt den svenska konstitutionen ankommer det trots allt på regeringens ansvar att föra den svenska utrikespolitiken. Det är regeringens sätt att agera som är avgörande för vilken roll som Sverige kan spela. Därför är min förhoppning att vi kommer att få se ett kraftfullt svenskt agerande på de områden som jag har nämnt.

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat mig följande om regeringens förhandlingar med EG om svenskt medlemskap: 1. Är regeringen beredd att överväga möjligheten att förhandla med EG med beaktande av de danska särvillkoren? 2. Vilken beredskap har regeringen för det fall att förhandlingarna med EG försenas så att tidtabellen förskjuts så att ett förhandlingsresultat inte ligger klart den 18 december 1993, då riksdagen senast måste besluta om grundlagsändring? 3. Kommer regeringen att överväga en gemensam nordisk väg, om den andra danska folkomröstningen ger ett förnyat nej till EU? 4. Hur tänker regeringen -- om den fortfarande sitter kvar då -- agera i fall av ett ''nej'' i den svenska folkomröstningen? Herr talman! Vår Europa-politik strävar efter att ge Sverige en plats i det europeiska samarbetes kärna. Också för oss är det ett vitalt intresse att dagens europeiska samarbete fördjupas. Varje kandidatland förhandlar utifrån sina förutsättningar och nationella intressen. Det gäller också Sverige. Jag har i riksdagen den 8 oktober i år redogjort för de krav som vi kommer att driva hårt i förhandlingarna. Regeringen har tydligt förklarat att Sverige delar Gemenskapens långsiktiga målsättningar så som de kommit till uttryck i Maastrichtavtalet. kommer således att ske på basis av Danmark sade i folkomröstningen den 2 juni med knappast möjliga marginal nej till omedelbar ratificering av Maastrichtfördraget. En bred majoritet av de danska politiska partierna har sedan dess -- med framstegspartiet som enda undantag -- ställt sig bakom en kompromiss i frågan. Den danska positionen är att Danmark vill deltaga också i det fortsatta EG-samarbetet. Det danska utspelet är nu föremål för bilaterala direktkontakter med de övriga medlemsstaterna, och det är ännu för tidigt att spekulera i resultatet av de pågående förhandlingarna. De rör utan tvekan viktiga frågor som också vi berörs av. Vi följer alla den debatt som pågår inom EG. Att av denna debatt dra slutsatsen att Maastrichtfördraget kan komma att omförhandlas anser jag vara förhastat. Tvärtom har alla EG-länderna bestämt tagit avstånd ifrån en omförhandling. Detta har också Danmark accepterat. För vår del har vi därför all anledning utgå ifrån att Maastrichtfördraget blir en del av den Gemenskap vi söker inträde i. Det är regeringens förhoppning och övertygelse att den fortsatta diskussionen mellan EG-länderna skall bidraga till tillfredsställande lösningar för alla parter och att Europas medborgare skall få svar på de frågor som kommit att särskilt lyftas fram efter den danska folkomröstningen. Många av dem -- det gäller t.ex. kraven på större öppenhet och förbättrad insyn -- är av stort gemensamt intresse. Självklart kommer utgången av denna diskussion att beaktas också i vårt fortsatta arbete. Vi välkomnar i det sammanhanget resultaten från EG toppmötet i Birmingham och vad som där aviserades om ökad öppenhet och insyn. Vi välkomnar också EG:s strävan att effektivt tillämpa den s.k. närhetsprincipen om att beslut skall fattas så nära som möjligt de människor som berörs av beslutet. Gudrun Schyman frågar också om regeringens beredskap vid en eventuell försening av de svenska förhandlingarna. Här vill jag svara följande. Enligt vår grundlag måste förslag om grundlagsändringar föreläggas riksdagen senast den 18 december 1993, om medlemskap i EG/EU skall kunna träda i kraft 1995. Regeringen verkar för att med sikte på medlemskap 1995 snarast få till stånd en förhandlingsstart så att medlemskapsvillkoren i allt väsentligt också kan föreligga hösten 1993. Under 1994 planeras sedan riksdagsbehandling av grundlagsförslagen och av anslutningsfördraget samt folkomröstning. Detta är alltså utgångspunkten för regeringens arbete, och jag ser inte någon anledning att nu diskutera någon alternativ tidtabell. behöver belysas närmare och är föremål för grundlagsberedningens pågående arbete. I detta sammanhang diskuteras uppenbarligen också alternativa scenarier. Grundlagsberedningen kommer att presentera sitt betänkande i början av nästa år, och jag vill inte föregripa de bedömningar och förslag som detta kan komma att innehålla. Vad beträffar frågan om vilka överväganden om ''en gemensam nordisk väg'' som kan aktualiseras efter ett eventuellt förnyat nej i en andra dansk folkomröstning, vill jag framhålla att nordiskt samarbete inte utgör något realistiskt alternativ till EG/EU-medlemskap. Det är inte fråga om antingen--eller utan om både--och. Redan EES-avtalet innebär en förstärkning av det nordiska samarbetet, och vägen ligger nu öppen för att samtliga nordiska stater, med undantag av Island, kommer att bli medlemmar av EG under de närmaste åren. Visionen om att de nordiska länderna parallellt går in i det europeiska samarbetet ser ut att kunna förverkligas -- till fördel för Sverige och för hela Norden. Det ger oss möjlighet att inom den europeiska ramen bygga ut det nordiska samarbetet, och det ger oss bättre möjlighet att i det europeiska samarbetet hävda nordiska intressen och nordisk identitet. Vi kommer naturligtvis redan under förhandlingarna om medlemskap att stå i nära kontakt med de andra nordiska länderna. Varje land förhandlar visserligen för sig utifrån sina egna förutsättningar, men vi har tillsammans med Norge och Finland också en rad gemensamma intressen att tillvarata. Informationsutbyte på tjänstemannanivå pågår redan i sådana frågor. Sverige övertar ordförandeskapet i det nordiska ministerrådet nästa år, och vi avser då att göra ett nära nordiskt samråd under medlemskapsförhandlingarna till en huvudfråga. Slutligen undrar Gudrun Schyman hur regeringen tänker agera i händelse av ett nej i den svenska folkomröstningen. Till det vill jag först och främst säga att det är regeringens bestämda uppfattning att fördelarna med ett medlemskap för Sverige jämfört med att stå utanför är så uppenbara, att jag vågar hoppas att folkomröstningen kommer att utfalla med ett ja. Om så inte blir fallet, kommer självfallet utslaget att bli avgörande för Sveriges ställning i Europa. Ett medlemskap blir då inte aktuellt. Vid ett eventuellt nej blir EES-avtalet naturligen basen för vår anknytning till Europa. EES-avtalet är viktigt men kommer enligt min mening inte att räcka i det långa loppet, eftersom det inte omfattar alla de nya samarbetsområden som blir av gemensamt intresse i det nya Europa. Ett nej i folkomröstningen skulle därför innebära att vi i Sverige skulle få betydligt sämre möjligheter att effektivt tillvarata våra nationella intressen i det framväxande fördjupade europeiska samarbetet. Vi skulle inte få medverka i arbetet på att lösa 90 talets gemensamma europeiska utmaningar vad gäller freden, säkerhetsordningen, ekonomin, jobben och miljön. Medlemskap betyder att delta fullt ut och få rösträtt i det nya Europa. Att stå utanför skulle för Sveriges del betyda ett fortsatt demokratiskt underskott. De negativa effekterna för välfärden och de politiska konsekvenserna av en sådan händelseutveckling skulle innebära allvarliga påfrestningar för det svenska samhället.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret -- som jag tycker präglas av en stor alternativlöshet och en dålig förankring i verkligheten. Det är mycket märkligt, tycker jag, att vi har den situationen att EG-frågan, framtiden för EG och för den Europeiska unionen, diskuteras i samtliga länder utom i Sverige. Här är det som om ännu ingenting hade hänt, som om folkomröstningen i Danmark och folkomröstningen i Frankrike inte hade ägt rum, som om Storbritanniens nya förslag till lösning av Danmarkproblemet inte hade förevarit, som om valutakrisen och sammanbrottet för det europeiska valutasamarbetet inte hade ägt rum, och som om opinionssiffrorna i Sverige och i de nordiska länderna inför tanken på ett medlemskap heller inte hade funnits. Jag hade hoppats på att det här svaret skulle präglas av en större realism och en förankring i den verklighet som vi nu lever i, och därmed också av en seriös diskussion om alternativa förhandlingsvägar och förhållningssätt för Sveriges del i den europeiska utvecklingen och i det nödvändiga europeiska samarbetet. Men nu är det inte så. Det är som om regeringen sticker huvudet i busken och låtsas som om ingenting har hänt. Våra krav, som ju statsrådet riktigt har redogjort för den 8 oktober, är ju förhoppningar; de här frågorna skall vi hålla högt. Men är man också beredd att i förhandlingarna kräva juridiskt bindande undantag, så att dessa fromma förhoppningar kan bli verklighet? Det är nämligen vad man kommer att göra från Danmarks sida. Man kommer att kräva juridiska avtal, som gör att de undantag som man nu för fram, och som man anser vara en förutsättning för ett lands medlemskap, blir juridiska bindande. Och det är ju inga små undantag. Det rör som om stora frågor: att man inte vill medverka i försvarspolitiken, att man inte vill ha en gemensam valuta osv. Vi har ju ännu inte sett hur man tänker förhålla sig till dessa stora och viktiga frågor i EG. Vad vi har märkt är ju att kommissionen inte alls tycker att det är någon bra lösning, att Kohl har sagt att ''det här kommer vi inte att acceptera'', osv. Jag är också mycket förvånad över att den svenska regeringen har ställt sig så kallsinnig till att visa någon form av solidaritet med folkomröstningsresultatet i Danmark och den stora danska majoritetens strävan att få ha en egen identitet i det europeiska samarbetet. Det är mycket oroväckande, tycker jag, med tanke på att Danmark som ett litet land här försöker hävda sin grundlagsrättighet i EG -- rätten att ha en egen uppfattning och att få verka för den. Med tanke på att Sverige också är ett litet land vore det ganska klädsamt, tycker jag, om regeringen också på något sätt av de andra länderna krävde respekt för Danmarks förhållningssätt. Jag har inte sett skymten av detta. Att kräva respekt för det förhållningssättet skulle ju vara att hävda att Maastrichtavtalet i och med det danska folkomröstningsnejet inte längre var giltigt och alltså inte heller för Sveriges del möjligt att förhandla om, eftersom avtalet bygger på att alla säger ja. I och med att Danmark sade nej existerar alltså inte avtalet. Om de andra länderna nu säger att man fortsätter att godkänna avtalet i alla fall och struntar i Danmark, så borde åtminstone den svenska regeringen ha kunnat säga att nu avvaktar vi med vidare förhandlingar eftersom vi inte vet vad vi skall förhandla om, då Maastrichtavtalet uppenbarligen inte gäller. Jag skulle vilja veta varför man inte kan kosta på sig den solidaritetshandlingen. Sedan talar Ulf Dinkelspiel här om ökad öppenhet och om subsidiaritetsprincipen, som om det vore lösningen. I själva verket gäller detta formuleringen av ett problem. Det är ju märkligt att man i interpellationssvaret säger sig välkomna en tillämpning av den s.k. närhetsprincipen, när man på EG-mötena -- också de kommande -- skall försöka uttolka vad det egentligen innebär. Det finns faktiskt inte någon uttolkning och något konkret sagt om vad detta innebär. Det är i stället fråga om formuleringen av ett problem, och problemet är den ökande centralistiska byråkrati och klåfingrighet som man har utvecklat i Bryssel och som innebär att man styr och ställer i frågor som man egentligen borde låta bli. När det gäller tidtabellen förvånar det mig också mycket att man vägrar att se att denna tidtabell inte är realistisk i dag. Om den danska folkomröstningen kan äga rum under våren eller sensommaren 1993, så kan möjligen Maastrichtfördraget bli färdigbehandlat hösten 1993. Att Sverige då samtidigt skulle ha förhandlat fram en lösning som vi skulle kunna ta ställning till förefaller oerhört optimistiskt. I Grundlagberedningen, där man har funderat på de här frågorna, har man ju sagt att det säkert kommer att dröja flera år innan man kan få fram ett ordentligt resultat, som man då kan ställa inför folkomröstning. Också där har man faktiskt börjat diskutera alternativa scenarier, vilket jag tycker att det vore på sin plats att regeringen gjorde. Det scenario som jag tycker är mest skrämmande, och som Grundlagberedningens ordförande började diskutera, är att inte ha någon folkomröstning över huvud taget, av det skälet att det inte finns politiska majoriteter som kan hantera ett nej. Det är ju det som är så hemskt i den här situationen. Jag vill fråga om regeringen då tänker avgå. Den frågan har jag inte fått något svar på i det här interpellationssvaret. Man talar om hur hemskt det kommer att vara om det blir ett nej. Men vad tänker regeringen göra? Är det möjligt att sitta kvar och regera? Eller skall man säga att vi inte skall ha någon folkomröstning? I så fall får man gå ut och välja sig ett nytt folk.

Herr talman! I de problem som nu finns i det europeiska samarbetet -- valutaoron, de ökade riskerna för konflikt mellan Storbritannien och Tyskland, och kanske också mellan Frankrike och Tyskland -- kan jag inte se något glädjande. Därför är jag mycket bekymrad och en smula upprörd, men inte förvånad, över Gudrun Schymans skadeglädje över dessa problem som Europas länder nu har. Det kan aldrig ligga i vare sig svenska vänsterns eller svenska högerns intresse att det är konflikter och problem i europeiskt samarbete. Den andra reflexionen handlar om att Gudrun Schyman efterfrågar vad som händer om det blir ett nej i den svenska folkomröstningen. Då är den mest aktuella frågan: Vilken ståndpunkt intar ni om EES-avtalet rivs upp, nu när avtalet är antaget i Sveriges riksdag? Den tredje synpunkten är denna: Gudrun Schyman har en intellektuellt sett fullständigt omöjlig utgångspunkt när hon kräver av dem som är för svenskt medlemskap att de skall tala om vad som händer om det blir ett nej i folkomröstningen. Det pekar på att Gudrun Schyman har kommit fram till sin ståndpunkt, nej till EG, utan att ta reda på konsekvenserna av och riskerna med att Sverige står utanför. Vilka konsekvenser får det för miljön? Vilka konsekvenser får det i form av en svagare ekonomi, färre investeringar, fortsatt valutaoro, högre priser, att vi inte kan delta i GATT förhandlingarna osv.? Det är så uppenbart att Gudrun Schyman har kommit fram till sitt nej utifrån ett slags fundamentalistisk ståndpunkt och inte som ett resultat av en rationell analys.
Herr talman! Gudrun Schyman har tagit upp ett antal frågor. Jag skall försöka kommentera dem en efter en. Först gäller det tidtabellen. Jag har angivit en tidtabell efter vilken vi arbetar, väl medveten om och framhållande att också alternativa scenarion kan aktualiseras. Gudrun Schyman uttalar sig tvärsäkert om tidtabellen och säger att det inte finns någon chans att den kan hållas. Först efter det att avtalet ratificerats till hösten kommer det att bli aktuellt att föra slutförhandlingar. Det finns ingen chans att hålla tidtabellen. Jag föredrar att hålla fast vid tidtabellen, väl medveten om, jag upprepar det, att också andra scenarion kan aktualiseras. Men vill man en sak skall man arbeta starkt för den. De alternativ som aktualiseras får man överväga när den situationen uppstår. Som jag sade funderar grundlagsberedningen över den saken. Redan i början av nästa år har vi indikationer på de olika alternativ som kan visa sig. Den andra frågan gäller ökad öppenhet. Det verkar ibland som om Gudrun Schyman inte följer debatten och det som händer inom EG, eller också slår hon dövörat till för varje framsteg som görs där. Vid EG:s toppmöte i Birmingham uttalade sig EG länderna klart för ökad öppenhet och sade att man skall arbeta vidare på förslag som går i den riktningen. De förslagen föreligger inte ännu. Vi hoppas att man skall ta några steg i den riktningen vid Edinburghmötet. Men färdriktningen är angiven. Vi kommer på alla möjliga sätt att driva sådana synpunkter. Jag har i en särskild interpellationsdebatt här i riksdagen redovisat vår grundläggande syn på de här frågorna. Det är uppenbart att vi skall utnyttja de vägar som finns. Dessutom finns det en ökad lyhördhet för denna typ av synpunkter inom EG. Det skall vi ta fasta på. Den tredje frågan handlar om danskarnas diskussioner inom EG. Det är en intern diskussion mellan EG-länderna som jag tror danskarna är de första att säga att de andra nordiska länderna inte skall blanda sig i. Jag tror inte att vi, på motsvarande sätt, skulle uppskatta om vi i en intern tvist i en organisation fick olika meningsyttringar från sådana som inte var inblandade i processen. Dessutom skulle jag med säkerhet kunna säga att det skulle uppfattas som en klar inblandning i inre angelägenheter att starkt engagera sig för en part i en sådan process. Samtidigt är det uppenbart att vi har mycken sympati för många av de önskemål som framförs från dansk sida. Jag har pekat på några i mitt interpellationssvar. Det är bara att gå till det för att erinra sig att just detta har framhållits av mig redan vid ett tidigare tillfälle. Vi kommer också att mycket noggrant studera resultatet av den danska förhandlingen med de övriga elva medlemsländerna, och det kommer att beaktas. Sedan ställde Gudrun Schyman frågan om vi skall ha juridiskt bindande undantag och särordningar. Självklart, på de punkter där vi utifrån våra intressen har framställt krav och får gehör för dem vid förhandlingarna. Jag har angivit ett antal olika punkter där vi söker särordningar från svensk sida. Dem kommer vi att slåss för i förhandlingarna. Vi kommer, på samma sätt som andra länder gör när de söker åstadkomma särordningar, att se till att de blir juridiskt bindande. Slutligen talar Gudrun Schyman om alternativlöshet. Jag vill fråga: Vem står för alternativlösheten? Är det någon som, som ersättning för eller utbyggnad av frihandelsavtalet, har gått vidare med EES-avtal, som Gudrun Schyman har motsatt sig, men som en dominerande majoritet av riksdagen har ställt upp bakom? Är det Gudrun Schyman eller är det regeringen och de delar av oppositionen som stöder den anvisade väg som går vidare mot den europeiska unionen, eller är det den som fortfarande står kvar på frihandelsavtalets grund och allmänt säger att vi skall bygga ut samarbetet på några av de områden som omfattas av detta? Nej, Gudrun Schyman, visst finns det många alternativ. Det finns massor av alternativ. Vi har anvisat de alternativ som vi anser vara bäst för Sverige, som vi anser vara bästa vägen för att underlätta våra ansträngningar att föra ut Sverige ur den ekonomiska krisen och föra in Sverige fullt ut i det europeiska samarbetet. Den europeiska unionen är icke den enda vägen. Långt ifrån. Det finns många andra vägar. Vi arbetar parallellt med Europarådet, med Europeiska säkerhetskonferensen och med en rad andra europeiska och internationella samarbetsorgan, liksom vi förstärker det nordiska samarbetet. Det är inte fråga om ett antingen eller, utan både -- och. Men Gudrun Schyman har inte anvisat något alternativ till detta. Mina frågor till Gudrun Schyman är: Vad är Gudrun Schymans alternativ? Kommer ni att riva upp också EES-avtalet om ni, mot förmodan, skulle få möjlighet att påverka den här situationen? Skulle ni vilja att även det som har åstadkommits i form av ökad frihet och ökat samarbete mellan Sverige och EG skall rivas upp? Vad är ert altenativ, Gudrun Schyman?
Herr talman! Jag tycker inte att det är svårt att visa på vad som är alternativet. Alternativet är ett utvecklat samarbete, men på sådana villkor som gör det möjligt för Sverige att fatta egna politiska beslut, om vi med hänsyn till miljö, hälsa, säkerhet och regionalpolitik skulle vilja begränsa de s.k. fyra friheternas företräde. Det är de villkor som vi vill ha för ett samarbete. Jag kan inte tänka mig att det är en omöjlighet. Det innebär naturligtvis ett fortsatt samarbete med EG och med andra länder och marknader. Ett fortsatt utbyte, ett fortsatt forskningssamarbete och utbildningssamarbete, att vi fortsätter att delta i standardiseringsprocesserna, att vi utvecklar frihandel med EG och med andra länder och marknader, dvs. globalt. Det tycker jag är ett mycket bra alternativ. EES-avtalet har uppenbara demokratiska brister. Det erkänner även Ulf Dinkelspiel. Vid ett nej till medlemskapet skulle det gälla att få EES-avtalets konstruktion till att inte innefatta de uppenbara demokratiska brister som det har i dag. Det handlar alltså om nya förhandlingar. Jag står inte och uttalar mig med tvärsäkerhet om tidtabellen, däremot gör regeringen det. Det jag gör är att referera den politiska debatt som pågår i alla andra länder om just tidtabellen, hur det skall bli, i vilken ordning man skall ta saker och ting och vilken takt man kan tänka sig är rimlig och realistisk. De allra flesta pekar på att den tidtabell som har gällt från början inte längre är realistisk. Då trodde jag att även den svenska regeringen skulle föra en diskussion kring de frågorna. Det pågår en diskussion om ökad öppenhet. Jag tycker att det är bra, Ulf Dinkelspiel. Men den pågår inte riktigt på det sätt som vi kanske tror. Den öppenhet och den förbättrade insyn som man talar om handlar inte så mycket om insyn i de beslutande organen, utan om en öppenhet gentemot press och massmedia, alltså inte insyn i ministerrådets arbete. En diplomat i Coreper säger så här: Om man öppnar allt, riskerar man att de bara spelar för hopen. Detta sade alltså en diplomat som intervjuades för några dagar sedan enligt ett TT-telegram. Allt som är verkligt betydelsefullt kommer att lösas på telefon, i korridorerna eller Gud hjälpe på toaletterna. Det lär bli herrtoaletterna, det är jag övertygad om. Danmarksfrågan är visserligen en intern fråga för Danmark i sina relationer med EG, men det är inte en intern fråga när vi i Sverige skall se på hur man inom EG tolkar sina egna lagar, när man har en grundlag som säger att länder har vetorätt i dessa frågor och att Maastrichtavtalet bara är giltigt om alla säger ja. Det borde vara så att när någon säger nej, är avtalet inte längre giltigt. Vi som ansökande om medlemskap skulle reagera mot att man behandlar medlemsländer på det sättet. Det borde vara en fullständig självklarhet.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa några frågor till statsrådet. EG är ju en överstatlig organisation. Som argument brukar det framföras att vi kan vara med i en del andra överstatliga organisationer. Dessa andra organisationer, t.ex. FN och ECE, har bland sina medlemmar länder som inte är demokratier.

Det är min första fråga. Min andra fråga gäller detta att samarbetet med grannarna i Europa skulle vara i motsatsställning till samarbetet med länder och folk globalt. Kan utrikeshandelsministern tala om för mig hur det egentligen ligger till? Min tredje fråga är: Vad är regeringens handlingsberedskap om det skulle bli ett nej i den schweiziska folkomröstningen om EES-avtalet?
Herr talman! Jag skall på den korta tid som står till förfogande försöka ge svar på de frågor som ställdes till mig. För det första, alternativ för den händelse att det blir nej i den schweiziska folkomröstningen: Vi kommer, Carl Hamilton, att sätta in alla krafter på att avtalet skall träda i kraft så snart som möjligt mellan alla de återstående EFTA och EG För det andra frågar Carl Hamilton om vi kan tänka oss att delta i organisationer där det träffas överstatliga beslut som binder oss, även om där ingår icke-demokratier. Icke med en så bred och omfattande verksamhet som t.ex. EG/EU. Däremot deltar vi exempelvis i FN där det finns förpliktande samarbete exempelvis inom ramen för FN:s säkerhetsråd. Inom begränsad omfattning kan vi alltså tänka oss det. För det tredje om regionalt resp. globalt samarbete: Jag är glad att Carl Hamilton tog upp denna fråga. Den illustrerar ytterligare den tes som jag utvecklade i mitt svar till Gudrun Schyman, nämligen att de inte på något sätt står i motsättning till varandra, lika litet som nordiskt samarbete står i motsättning till europeiskt samarbete. Tvärtom har mycket av det som vi har förverkligat på nordisk och europeisk basis kunnat åstadkommas på världsvid basis. I vissa delar har man varit föregångare, i andra delar har man verkat för att undvika klyftor och att hindra att världen uppdelas i olika handelsblock. Det är en stor risk. Därför är det så viktigt att GATT-förhandlingarna förs vidare parallellt med regionala samarbetsarrangemang. Det må vara i Europa, Amerika, Asien eller Gudrun Schyman kom tillbaka till sina tre frågor. Jag är inte säker på att hon tillförde saken någonting nytt. När det gäller tidtabellen konstaterar vi igen att det finns många olika möjligheter. Men vi har lagt fram en handlingsplan, en färdplan, som vi arbetar för. Vi sätter in alla ansträngningar för att förverkliga den. Man har ställt upp ett mål som man går mot, väl inseende att detta mål kan komma att behöva revideras i ljuset av omständigheterna. Då finns alternativa scenarier, och då tar vi ställning till hur vi skall agera. De olika möjligheter som finns kommer bl.a. att diskuteras av grundlagsberedningen. Vill man någonting, Gudrun Schyman, skall man satsa på det. För det fjärde till frågan om Danmark. Uttrycker jag mig inte tydligt nog, Gudrun Schyman? Måste jag varje gång upprepa mig? Det är självklart att vi kommer att beakta vad som blir utgången av När det gäller närhetsprincipen, öppenheten och liknande kan resultaten bli, och förhoppningsvis blir, tillämpliga för alla EG:s medlemsländer. Självfallet är tolkningar också tillämpliga för andra länder. Därför säger jag i mitt interpellationssvar att -- jag upprepar det för att det skall vara kristallklart -- vi självfallet kommer att beakta utgången av Danmarks diskussioner med EG. Slutligen om alternativen: Inte med ett ord går Gudrun Schyman in på alternativen, utan hon bara talar om hur mycket man skall skala bort av allt det som vi strävar efter att åstadkomma eller redan har åstadkommit. Medlemskap i EG och EU skall vi eliminera. EES-avtalet skall rivas upp. Sedan har Gudrun Schyman förhoppningar om att 1972 års frihandelsavtal skall vara grunden för vårt samarbete. En praktiskt taget enig riksdag i Sverige och andra västeuropeiska länder har kommit till slutsatsen att det avtalet är otillräckligt. Det är att ta flera steg tillbaka. Visst är det ett alternativ, men tala då om vad som blir konsekvensen av det alternativet. Tro inte att detta utgör något alternativ för oss. Vi går fram inom EG/EU i vårt samarbete, men vi går betydligt längre än Gudrun Schyman. Vi vill gå vidare i samarbetet på andra europeiska fronter. Vi vill gå vidare i samarbetet globalt. Här är det inte fråga om alternativ, det är fråga om ett både -- och. Jag frågar än en gång: Vad är Gudrun Schymans alternativ? Jag kan inte uttrycka det bättre än vad Bo Hammar och Ylva Johansson har gjort i en artikel i Dagens Nyheter -- de är såvitt jag vet gamla partikamrater till Gudrun Schyman. De säger att ingenting förändras av läpparnas bekännelse till internationalism och samarbete. Det är handlingar och konkret arbete som betyder någonting. Det gäller såväl den globala solidariteten som det europeiska samarbetet. Därför måste man konstatera att valet står mellan att delta i det existerande europeiska samarbetet EG/EU eller att stå utanför. Någon tredje väg med nya och i alla avseenden bättre samarbetsformer gives icke annat än som verklighetsfrämmande utopier i den svenska EG-debatten. Det är verklighetsfrämmande utopier och en alternativlöshet som präglar Gudrun Schymans agerande i denna fråga. Än en gång: Tala om vad konsekvensen blir om vi hamnar utanför.
Herr talman! Den icke-verklighetsanknutna visionen delar jag med väldigt många människor i Sverige och i de andra nordiska länderna, också i Danmark, som ju klart har tagit avstånd från väsentliga delar av det europeiska samarbete som statsrådet utmålar som den enda vägen. Jag tycker att det är en väldigt tråkig utveckling över huvud taget i den svenska politiken, där allt som regeringen föreslår utmålas som den enda vägen. Det visar sig gång efter annan att det uppenbarligen finns andra vägar. Verkligheten i sig själv tvingar fram andra och nya förhållningssätt på punkt efter punkt. Det må gälla hårdvalutapolitiken eller EG-medlemskap. På punkt efter punkt visar det sig att det alltid finns alternativ. Regeringens tidtabell och förhållningssätt till det som nu sker inom EG, de stora diskussionerna om den europeiska monetära unionens möjligheter över huvud taget, nödvändigheten och önskvärdheten av en gemensam valuta är saker som det ställs många frågor omkring i dag. Allt fler personer känner sig mer och mer främmande inför den konstruktion som Maastrichtavtalet drog upp riktlinjerna för. Ulf Dinkelspiel sade att om man vill någonting, skall man satsa på det. Javisst, men om kartan inte stämmer med verkligheten, är det kartan som gäller. Det är det förhållningssätt som regeringen har. Jag tycker naturligtvis att man skall ha ett nordiskt samarbete. Realistiskt sett finns det i dag så gott som en majoritet i Sverige, i Norge, i Finland och i Danmark, som säger nej till väsentliga delar av det som beslutades i Maastricht. Sedan finns det regeringar och partiledningar som driver en annan linje. Men det som människor diskuterar utanför partiledningarna och olika parlamentariska fora är ju andra och alternativa lösningar. Det är klart att det finns sådana. Det går att hitta andra vägar. Man kan ha ett utökat samarbete som kan vara mycket lyckosamt, såsom det nordiska samarbetet, där man ju har kommit långt, vilket vi är överens om. I vissa delar har vi kommit längre än man har gjort inom den gemensamma marknaden. Men vi har fortfarande självständighet och egen beslutanderätt i de nordiska länderna. Ett samarbete måste inte ha konstruktionen av en överstatlig organisation som utarmar möjligheten till levande demokratier i de medlemsländer som ingår. Det måste inte vara en stormakt med alla sina klassiska beståndsdelar av brist på demokrati.